Jag vet att vi på vårt håll varit tämligen ensamma om att påvisa sambandslinjen avgifter-förmåner. Vi har också varit tämligen ensamma om att påvisa de olyckliga konsekvenser som slopandet av taket har fått. Men jag är helt förvissad om att många människor — även här i riksdagen —- under de senaste dagarna har nödgats tänka om sedan vi fått klara bevis hur snett det hela har gått. Nu lovade herr Fredriksson att han skulle bespara kammaren en debatt med mig på den här punkten. Det visar att man försöker komma undan. Man vill icke diskutera en sak som har gått snett och icke erkänna att många människor upplever situationen som orimlig och oacceptabel. Herr Fredriksson vill bespara kammaren att diskutera detta. Det är verkligen att ”bättre fly än illa fäkta”.
Herr talman! Fru Frenkel sade att det faktum att förslaget tidigare avvisats är ett dåligt argument att komma med. I och för sig kan jag väl hålla med henne om det, men det är ju inte detta som är anledningen till att vi har avstyrkt yrkandet även i år, utan anledningen är att vi inte har funnit några motiv för att ändra vår uppfattning. Visst kan man i och för sig ändra uppfattning, men då skall man väl ha ett motiv för det. Vi har, anser vi, haft sakliga motiv för att avslå yrkandena tidigare, och vi vidhåller den uppfattningen även nu, eftersom det som jag sade, inte har framkommit någonting nytt i ärendet som har föranlett oss att ändra vår uppfattning. Herr Fridolfsson talade mycket arrogant om borttagandet av socialförsäkringstaket och om de orimligheter som har uppstått med anledning av detta. Jag tycker inte det är särskilt meningsfullt att fortsätta den debatten, eftersom detta vid det här laget har diskuterats så mycket i riksdagen, senast under finansdebatten, och det då har sagts att dessa orimligheter kommer att rättas till. Därför förstår jag inte varför herr Fridolfsson är så förfärligt indignerad nu. Är det därför att han tycker så illa om det ATP-system som vi har, att han inte kan avhålla sig från att fortsätta att kritisera det på de punkter där han anser det finns några möjligheter att göra det? Han säger också att det här särskilda yttrandet är så oerhört viktigt. Ja, men vad sägs då i det? Där säger ni ju bara att ni vill avvakta det betänkande som skall komma från pensionskommittén senare i år och att ni förutsätter att kommittén i sina överväganden skall beakta de synpunkter som har framförts i motionen. Det uttalandet tyckte jag inte gav mig anledning att ta upp någon större debatt om det här yttrandet.
Herr talman! Jag vet inte om kammarens ledamöter har noterat någon arrogant ton i mina inlägg. Jag har sakligt redovisat det förhållandet som alla människor vid det här laget känner till, nämligen att borttagandet av taket för socialavgifter åstadkommit ett sådant rabalder i samhället att det är länge sedan vi upplevt något liknande. Jag måste naturligtvis tillstå, herr talman, att jag förstår att man är irriterad och orolig på den socialdemokratiska kanten. Det måste man bli när folk utanför det här huset med stor genomslagskraft påvisar orimligheten i Haga-uppgörelsen. Jag vill göra det tillägget — även om jag väl därmed inte precis lugnar herr Fredriksson — att ni aldrig kommer att få oss att tala tyst om det här. De här frågorna kommer vi att driva som vi hitintills har gjort.

Herr talman! Liksom herr Fredriksson skall jag fatta mig kort. Jag har begärt ordet på denna punkt av den kanske litet originella anledningen att jag från socialförsäkringsutskottet har hört, att man där inte riktigt förstått vad jag menat i min motion 1217. Man har för mig nämnt vid namn ett antal människor som sägs ha denna dåliga fattningsförmåga. Jag måste säga att jag finner detta både märkligt, betänkligt och beklämmande. Det är ju bara fråga om att läsa innantill!

Denna enkla sanning och regel bör naturligtvis gälla även i fråga om pensioner för vilka avgifter betalats under ett större eller mindre antal år. Det borde också vara lika självklart att dessa pensionsförmåner är desamma vare sig den som avgifterna betalas in för är man eller kvinna. Avgifterna beräknas ju efter samma grunder och på samma sätt för inkomsttagare av både könen. Då bör naturligtvis också förmånerna vara lika. Så är det inte nu. Om i ett äktenskap med två förvärvsarbetande makar mannen avlider först får änkan pension efter honom på grund av den rätt som han har förvärvat genom de inbetalda avgifterna. Vid motsatt förhållande utgår inte någon pension till änkemannen, trots att efter precis samma grunder avgifter betalats in på hennes inkomster. Det är detta missförhållande som enligt min och väldigt många andras mening nu måste rättas till. Jag tycker inte att det borde vara så särskilt svårt att begripa det, åtminstone inte för alla rättänkande människor. Så sade herr Fridolfsson att moderata samlingspartiet redan vid ett flertal riksdagar tillmötesgått mitt krav i det här fallet. Ja, det är bra i och för sig, och det känner jag till. Vi har självfallet inte heller varit med och stött galenskaperna från Haga II-uppgörelsen. Men man kan inte vara nöjd med att enbart det parti som herr Fridolfsson och jag tillhör försöker genomföra den här enligt min mening självklara och mycket rättvisa reformen, utan det gäller ju att få riksdagen att biträda kravet och fatta beslut i enlighet med det. Utskottet säger att riksdagen redan för ett och ett halvt år sedan har fattat ett sådant beslut, innebärande att man överlämnar till pensionskommittén att utreda dessa frågor. Det skulle innebära en viss beställning från riksdagens sida. Är det nu så, får man väl t. v. vara nöjd med det och inskränka sig till att hoppas och kräva att pensionskommittén skyndar på med att åstadkomma detta skäligen enkla förslag. Det är angeläget ur mycket elementär rättvisesynpunkt, det är efterlängtat av en mycket stor del av svenska folket, och det är därför en reform som vi inte bör behöva vänta på någon längre tid.
Herr talman! Herr Turesson talar i högstämda ordalag om att utskottets ledamöter skulle ha så dålig fattningsförmåga att vi inte skulle ha förstått meningen med den här motionen. Han säger att det bara är att läsa innantill. Det har vi gjort, och jag tror också att vi har förstått vad herr Turesson syftar till. När han nu talar om att pensioner skall motsvara inbetalda avgifter, så är jag inte så säker på att det vore så lyckligt om man skulle ändra det system som vi nu har till att bli en form av premiereservsystem. Skulle man gå in för en sådan lösning, så skulle många hamna utanför systemet. Många som nu får pension — tänk på alla människor som behöver förtidspension redan från mycket unga år — skulle ju inte kunna få några pensioner därför att de inte har betalat några premier. Jag tycker att det är väldigt viktigt och bra att pensionsförmånerna icke är knutna till inbetalda avgifter. Det är väl det som är det väsentliga, som är själva grunden i det här systemet. Sedan talar herr Turesson om orättvisan i att änklingar icke får pension men att änkor får det. Ja, detta är ett mycket stort problem, som kanske inte är så lätt att lösa.

Med hänsyn till att frågan ligger hos pensionskommittén tycker vi inte att det finns någon anledning att bifalla den här motionen. Jag tycker att det är ganska enkelt. Det är inte så svårt att fatta, hur det än är beställt med vår fattningsförmåga. Herr Turesson inkluderar ju för övrigt en mycket stor grupp av riksdagens ledamöter i detta sammanhang, eftersom han säger att det är galenskaper som man har åstadkommit i Haga II. Då måste väl herr Turesson mena att det är galna människor som har suttit där och träffat den här uppgörelsen.
Herr talman! Jag vidhåller att det är riktigt att det finns ett samband mellan avgifter och förmåner, åtminstone så till vida att den som betalat avgifter inte skall kunna gå miste om några förmåner. Det innebär inte att den som ej betalat några avgifter inte skall kunna få förmåner. Det är naturligtvis tillfredsställande att herr Fredriksson och jag är överens om att man bör försöka skapa ett efterlevandepensionsskydd som är neutralt i förhållande till kön. Däremot delar jag inte alls herr Fredrikssons åsikt att rätten till pension skall vara beroende av någon sorts behovsprövning. Det är en för mig fullkomligt främmande tankegång. Vad slutligen beträffar rubriceringen av det resultat som Haga II-uppgörelsen i det här avseendet gav upphov till, så kan man självfallet betrakta den uppgörelsen som en galenskap utan att betrakta de människor som stod för den som galna.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 25 behandlas också motionen 1975/76:405 som jag och några partikamrater väckt angående en smidigare övergång från hustrutillägg till änkepension. Med hänsyn till vad utskottet skriver på s. 8 och 9 och eftersom utskottet hemställer att riksdagen hos regeringen begär att motionen överlämnas till pensionskommittén, så finns det säkerligen flera här i kammaren som tror att jag har begärt ordet för att tacka för den välvilliga behandlingen av motionen. Det gör jag naturligtvis gärna. Men anledningen till att jag har begärt ordet är att jag hyser viss oro för att utskottet genom att hänvisa till motionen 1975:1200 kan få läsaren av utskottsbetänkandet att missa poängen i vår motion, och för att inte så skall ske vill jag göra några kommentarer. Det problem som vi tar upp kan inte jämföras med det som togs upp i motionen 1975:1200. I den motionen begärde man en ändring av lagen om allmän försäkring så att barnpension skulle kunna utgå för längre tid tillbaka än tre månader före ansökningsmånaden. Vi har i vår motion inte tagit upp frågan om den retroaktiva utbetalningen av änkepension och eventuella rättsförluster, utan vi pekar på och reagerar mot att det ofta uppstår en lucka mellan indragningen av hustrutillägget och utbetalningen av änkepensionen, vilket kan vålla ekonomiska bekymmer för många. Vid mannens frånfälle skall hustrutillägget dras in och ersättas av änkepension. Indragningen sker snabbt — fr.o.m. månaden efter den då mannen avlidit. Frågan om änkepension kan däremot inte prövas av försäkringskassan förrän ansökan om sådan pension kommit till kassan. Detta kan dröja. När man mister sin make tänker man inte i första hand på att söka änkepension — man orkar inte alltid med vad man borde. Det kan följaktligen dröja någon eller några månader från det hustrutillägget dras in till dess änkepension utbetalas. Ett avbrott i utbetalningarna kan för många medföra betydande ekonomiska problem, i all synnerhet som detta inkomstbortfall sker samtidigt som utgifterna ökar i samband med makens jordfästning m.m. Enligt vår mening bör det inte uppstå någon lucka mellan indragningen av hustrutillägget och utbetalandet av änkepension, utan hustrutillägget bör utgå utan avbrott till dess beslut om änkepension fattats. Eventuella skillnader borde kunna regleras senare. Änkepensionen är i allmänhet högre än hustrutillägget. I vissa fall kan det emellertid innebära att för mycket pension kommer att utbetalas. Omfattningen av dessa fall är svår att uppskatta, men det kan med säkerhet sägas att de är ringa jämfört med de fall där full änkepension beviljats. Med vår motion har vi velat peka på att det snarast möjligt bör göras en sådan förändring i gällande bestämmelser att den som uppbär hustrutillägg och vars make avlider skall få kontinuerlig utbetalning av pension. Ingen skall behöva söka socialhjälp i avvaktan på änkepension. De problem som vi har tagit upp i vår motion hoppas jag därför att pensionskommittén har möjligheter att mycket snart ta upp till behandling och föreslå en lösning av.

Herr talman! Först ber jag att få instämma i vad fru Frenkel anförde om slopande av inkomstprövningen när det gäller änkepension inom folkpensioneringen för de s.k. övergångsänkorna. Jag har begärt ordet närmast därför att jag under en lång följd av år har motionerat om ett slopande av inkomstprövningen för övergångsänkorna, men varje gång har utskottet avstyrkt mina motioner, och riksdagen har med ungefär samma motiveringar avslagit dem.

Man kan dock inte bortse, herr talman, från att de regler som är förknippade med änkepensionen inom folkpensioneringen har inneburit en mycket stor orättvisa för en från början relativt stor grupp änkor. Enligt gällande bestämmelser skall änkepension utgå utan inkomstprövning till kvinnor vilkas män avlidit efter den 30 juni 1960, och det innebär en stor orättvisa för de kvinnor som har blivit änkor före nämnda datum.

Jag har haft kontakt med relativt många kvinnor som har blivit änkor före den 30 juni 1960 och alltså inte kommit i åtnjutande av änkepension utan inkomstprövning. Jag vet därför att de upplever detta som en stor orättvisa. Från rättvisesynpunkt — och det är just det som varit orsak till att jag tillsammans med några andra centerpartister under de senaste åren har motionerat om slopande av inkomstprövningen av änkepensionen inom folkpensionen för de s.k. övergångsänkorna — upplever jag det nuvarande tillståndet på detta område som en mycket stor orättvisa. Jag har därför i år återkommit med motionskravet. Jag vidhåller att den nuvarande ordningen innebär en orättvisa mot de s.k. övergångsänkorna. Jag upplever detta inte bara som en rättviseoch jämlikhetsfråga. Det är för mig också en samvetsfråga. Herr talman! Jag vet att det båtar föga att upprepa vad som anförts i denna debatt och i tidigare debatter. Argumenten har framförts i dag och tidigare och är väl kända för kammarens ledamöter. Några nya argument kan inte förebringas — möjligen det argumentet att antalet änkor blivit mindre sedan sist. Positionerna är tydligen låsta, i varje fall i utskottet. Men jag vill ändå ha sagt att antalet änkor som detta rör har minskat varje gång vi debatterar denna fråga i riksdagen. Det förhållandet kan man inte komma ifrån. Ej heller att alla rättviseskäl talar för att man inte bör skilja mellan olika kategorier änkor när det gäller rätten till en sådan pension som det här är fråga om. Det faktum att gruppen är liten talar för att samhällsekonomiska skäl inte kan utgöra något hinder för uppnående av jämställdhet mellan olika änkegrupper. Herr talman! Med det anförda har jag velat markera att jag kommer att stödja reservationen, som innebär bifall till motion nr 355.

Herr talman! I detta betänkande behandlas en motion som har väckts till årets riksdag av herr Werner i Malmö och herr Nordstrandh vari hemställs att riksdagen hos regeringen anhåller att anslag till den estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige måtte utgå ur kyrkofonden eller andra för kyrklig verksamhet utdebiterade medel. Jag var inte med vid justeringen av detta betänkande förra tisdagen. Flygplanet från Stockholm kom inte upp till Umeå, och därför blev det marktransport en del av vägen. Jag kunde alltså inte infinna mig i tid. Trots att jag tidigare hade anmält reservation kom den inte att framställas. Det är anledningen till att jag nu kommer att yrka bifall till motionen och begära rösträkning. Jag vill redan nu tala om det. Motionen har väckts med ungefär samma lydelse vid tidigare riksdagar. Vid kulturutskottets betänkande 1975:11 fogade fru Mogård och jag en reservation, och det var meningen att vi skulle framföra ungefär samma tankar som där också i år. Nr 84 Kulturutskottet skriver i sitt betänkande att man kan tänka sig att den här kyrkan får de pengar den behöver från staten utan att man anvisar någon särskild väg. Utskottet menar att anslaget Bidrag till trossamfund. I kan vara den källa ur vilken man kan ösa. Utskottet avstyrker därför = Bidrag till trossammotionen. På sätt och vis är naturligtvis den estniska kyrkan ett samfund, = fund men som det står i motionen tillhör denna kyrka inte de fria kristna trossamfunden i Sverige. Den är att betrakta som ett arbetsorgan inom den svenska kyrkans ram. I andra världskrigets slutskede flydde drygt 65 000 lutherska trosbekännare från Estland. Mer än 20000 av dem jämte biskop och präster tog sin tillflykt till vårt land och har under de förflutna 30 åren utgjort ett värdefullt och uppskattat befolkningsinslag. Esterna har som lutherska trosbekännare hållit samman i sju församlingar spridda över vårt land. Denna kyrka är mycket nära förbunden med vår svenska kyrka både i fråga om bekännelse och tro och i fråga om historia. Det är därför självklart att medlemmarna av denna kyrka inte betraktar den som en frikyrka. De anser också att arbetet i kyrkan så småningom kommer att upphöra och att medlemmarna kommer att gå över i svenska kyrkan eller andra samfund. Men så länge vi har det förhållande som råder, delar jag motionärernas uppfattning att det är riktigt att ett särskilt anslag utgår till denna kyrka. Kammarkollegiet skrev i ett yttrande den 25 mars 1975 att kyrkofondens användningsområde under senare tid har vidgats. Det står i yttrandet: ”Betecknande är dock att man hållit sig inom ramen för svenska kyrkans verksamhet.” Nu begär alltså motionärerna att det skall utgå ett anslag ur kyrkofonden eller andra för kyrklig verksamhet utdebiterade medel. Ett anslag ur kyrkofonden till den estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige skulle väl motsvara det kriterium som kamTrarkall2ziet anför.

Herr talman! Får jag bara komplettera herr Nilssons i Agnäs antörande på en väsentlig punkt. Den estniska evangelisk-lutherska kyrkan betalar svensk kyrkoskatt. Det gör man för att dokumentera att man vill tillhöra den svenska kyrkan, som man räknar med att i nästa generation helt uppgå i. Det är därför vi anser att det vore rimligt att man av dessa skattemedel, reserverade för kyrkliga ändamål, fick ett anslag för sina funktionärer.
Herr talman!

Jag kan inte finna att regeringen får ge några pengar ur fonden till andra ändamål än de som riksdagen har bemyndigat regeringen att använda fonden för. Att riksdagen hemställer till regeringen att utge pengar för det här ändamålet är inte förenligt med gällande bestämmelser. Utan riksdagens bemyndigande till regeringen att använda kyrkofondens medel för anslag till estniska evangelisk-lutherska kyrkan torde regeringen inte ha någon annan möjlighet än att ge denna kyrka pengar ur den fond som står till regeringens förfogande för extra utgifter. Den källan torde vara helt otillräcklig för ett stöd av den omfattning som motionärerna har i tankarna. Utskottet har inte motsatt sig att anslag utgår. Jag vill erinra om att estniska evangelisk-lutherska kyrkan senast tilldelades ett belopp på 355 000 kronor som utgick ur anslaget Bidrag till trossamfund. Utöver det har kontanta bidrag utgått och utgår fortfarande till avlöning ur kyrkofonden av två pastorsadjunkter. Kostnaderna för detta uppgår till ca 80 000 kr. för vardera adjunkt. Det är alltså ett stöd på 515 000 kr. som utgår till vad herr Tore Nilsson kallade ett arbetsorgan inom svenska kyrkan. I den andra delen av motionärernas hemställan säger man att bidrag skall utgå ur ”kyrkofonden eller andra för kyrklig verksamhet utdebiterade medel.” Det vill jag påstå knappast kan låta sig göras. Jag kan inte tänka mig annat än att det då skulle bli fråga om den lokala församlingsskatten och vad den skall användas till är reglerat i lag. Jag har mig inte bekant att den skatten får användas till bidrag åt den estniska evangelisk-lutherska kyrkan. Om det kan ske blir väl yrkandet i praktiken ändå omöjligt för då skall vederbörande församling bestämma sig för att använda sin församlingsskatt till bidrag åt denna kyrka. Regeringen lär knappast kunna besluta härom. Därför har vi också i utskottet ansett att vi måste yrka avslag på den här motionen. Jag ber nu att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan.
Herr talman! Jag uppfattar det som ologiskt att ett anslag avsett för trossamfunden utanför svenska kyrkan används för utbetalning av pengar till ett organ som arbetar inom svenska kyrkan. Om det är riktigt, som herr Mattsson i Lane-Herrestad säger, att 350 000 kr. från anslaget till trossamfunden utbetalats så har det inkräktat på de pengar som trossamfunden skall ha och ett kyrkligt organ får pengar på de andra trossamfundens bekostnad. Det är knappast tillfredsställande. Jag förstod inte riktigt när herr Mattsson sade att regeringen inte kan bevilja det här anslaget utan att riksdagen i så fall måste säga till om det. Jag måste fråga: Är det inte motionens innebörd att riksdagen skall anhålla hos regeringen om detta? Jag anser det vara fullt möjligt både för riksdagen att begära det och för regeringen att säga antingen ja eller nej.

Herr talman! Låt mig med anledning av behandlingen av jordbruksutskottets betänkande nr 32 få uttrycka min tillfredsställelse över den enighet som vi lyckats uppnå inom utskottet i de olika frågorna. Jag skall här endast ta upp den vidgade kreditgarantiramen för lån till jordbrukets rationalisering. Bland samhällets insatser för jordbruket är stödet till rationaliseringen en viktig del. Det är därför angeläget att ramen för kreditgarantier till detta ändamål är så avpassad att efterfrågan på garantier kan tillgodoses. På grundval av uppgifter som inhämtats från lantbruksnämnderna i slutet av januari skrev lantbruksstyrelsen till regeringen och hemställde att regeringen skulle föreslå riksdagen att den för innevarande budgetår fastställda ramen för lånegarantier till inre rationalisering skulle ökas med 30 milj.kr. Det hade nämligen visat sig att det av nämnderna i januari beräknade behovet av garantier översteg tidigare bedömningar med närmare 30 milj.kr. Med anledning härav avsåg regeringen att lägga fram förslag till riksdagen i tilläggsstat III, vilket jag också nämnde vid utskottsbehandlingen av motionen 1693. Det normala förfarandet hade varit att utskottet väntat med behandlingen av de nu aktuella motionerna tills regeringen framlagt sitt förslag. Men eftersom vi är ense i sakfrågan och resultatet blir detsamma, har vi socialdemokrater i utskottet gått med på den handläggning som nu sker av frågan. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall bara be att få instämma i de synpunkter som utskottets vice ordförande här har framfört. Det var mycket glädjande och tillfredsställande att ett enhälligt utskott kunde ställa sig bakom dessa motionskrav. Det kan kanske röra sig om uppåt 300 nya arbetstillfällen som skapas på detta sätt. Man välkomnar ju gärna den situationen att en gång få uppleva att en kommande proposition kan undvaras tack vare redan bifallna motioner. Med det ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De flesta politiska meningsriktningarna i det här landet torde i dag vara överens om en sak, nämligen de mindre och medelstora företagens betydelse för näringslivet och för nationen i dess helhet. Man är överens om att om man önskar ett dynamiskt och fruktbart näringsliv, så kan man inte undvara de mindre och medelstora företagen. De intar helt enkelt en nyckelposition. Vi har från centerpartiet under många år hävdat den uppfattningen att dessa företag måste stimuleras på olika sätt i sin utveckling. Man måste ge dem ökade möjligheter att göra samhällsnyttiga insatser inom de områden där de arbetar. Vi har följt upp den principiella uppfattningen vid en rad riksmöten i form av motioner och reservationer till olika utskottsbetänkanden. I år har vi kanske lagt ned litet extra möda på just detta ämne och har i motionen 2122 behandlat de mindre och medelstora företagens möjligheter i dagens svenska samhälle. Vi har gjort en analys av deras situation och försökt fastställa vilka krav som måste resas, inte minst på samhället, om man önskar bibehålla dessa företag i full effektivitet och om man önskar en fortsatt utveckling av dem. I motionen anvisar vi en rad olika utvägar och förslag för att komma till rätta med denna utomordentligt svåra problematik. Ett viktigt avsnitt i motionen 2122 rör den exportfrämjande verksamheten med särskild tyngd lagd på de mindre och medelstora företagen.

Enligt vår uppfattning, som framkommer i motionen och sedermera i den gemensamma reservationen från mittenpartierna, är det utomordentligt viktigt att vidga de mindre företagens exportmöjligheter. Det 113 kan ske bl.a. genom att man ger Exportrådet ökade resurser. Att det är så angeläget att öka de mindre företagens exportmöjligheter hänger samman inte bara med önskemålet och kravet om dynamik i näringslivet — de mindre företagen står för förnyelsen och dynamiken — utan också med ett i dag akut problem som de kan bidra till att lösa, nämligen den allvarliga situationen för handelsbalansen. Jag vill, herr talman, erinra om att långtidsutredningen räknar med att man skall kunna nå balans omkring 1980 men att det krävs ytterligt stora ansträngningar för att nå det målet. Ett väsentligt inslag i de ansträngningarna måste vara att öka möjligheterna för de mindre företagen att komma ut på exportmarknaden och där göra sin insats. Ännu finns väldigt många hinder för de mindre företagen, såsom bristande språkkunskaper och fel exportteknik. De är inte heller utbildade på det speciella område som heter valutatransaktioner etc. Exportrådet har kommit till för att vara en serviceinstans på detta område. Vi har i riksdagen varit överens om att det innebar en tillfredsställande lösning att inrätta detta exportråd. Exportrådet kan alltså ta initiativ för att t.ex. åstadkomma ökad samverkan mellan dessa företag. Ett ökat stöd till Exportrådet med inriktning på de mindre företagens exportmöjligheter kan utformas så att Exportrådet får bättre förutsättningar att stimulera t.ex. samverkan men även göra andra insatser på detta område. Jag erinrar åter om betydelsen för handelsbalansen av ökade valutainkomster. Här finns hos de små företagen en latent tillgång, som ännu inte har utnyttjats. Mycket stora exportinkomster skulle kunna göras, om man bättre utnyttjade dessa företag. I motionen och i reservationen föreslås att anslaget skall höjas i enlighet med vad just Exportrådet självt har begärt. Vi anser det ganska självklart att Exportrådet bäst kan bedöma vad som krävs för att kunna göra dessa insatser. Anslaget vill vi uppföra till 6 259 000 kr., alltså en höjning med 3 559 000. Detta krav sätter sig utskottsmajoriteten emot. Jag måste tillstå att jag finner utskottsmajoritetens argumentation ganska egendomlig. Skall jag uttrycka min uppfattning mycket enkelt, kan jag säga att utskottsmajoriteten faktiskt rider på formaliteter såsom den värsta skattefiskal. Det är visserligen sant att staten och Exportföreningen har träffat avtal om vilka principer som skall gälla för finansieringen av rådets verksamhet. Avtalet innebär grovt sett att finansieringsbördorna skall delas ungefär lika. Man kan emellertid inte topprida de bestämmelserna och det avtalet in absurdum som utskottsmajoriteten vill göra i detta sammanhang. Jag vill fästa uppmärksamheten på att i avtalet mellan staten och Exportföreningen har staten påtagit sig ansvaret dels för förvaltningen av handelssekreterarorganisationen, dels också enligt avtalets § 11 för Exportrådets kostnader för just den mindre industrin. Det är kostnader som man har övertagit från det särskilda Exportrådet för mindre industri som fanns på sin tid. Staten har alltså åtagit sig att svara för de kostnader som Exportrådet får vidkännas för att kunna ge service åt småföretagen. Antag att samhället anser sig böra utöka handelssekreterarrepresen Nr 84 tationen — det kan finnas samhällsekonomiska, företagsekonomiska och Onsdagen den andra motiv för att göra det — kanske inrätta en eller ett par tjänster 17 mars 1976 som handelssekreterare i Afrika eller att öka möjligheterna förden mindre = industrin att exportera för att få in valutainkomster och förbättra han — Sveriges exportråd, delsbalansen. Om samhället gör en sådan bedömning och ställer erfor = m.m. derliga finansiella resurser till förfogande, så betyder inte det här avtalet att staten kan gå till Exportföreningen och säga: Nu, mina vänner, får ni lov att höja abonnemangsavgifterna, så att vi kommer i balans igen! Det är så vitt jag kan se en absurd tolkning av avtalet. Det är inte fråga om att överge några principer i det här sammanhanget, och det är heller inte fråga om att principerna kan förhindra ökade insatser från samhällets sida, t.ex. för att förbättra den mindre industrins exportmöjligheter. Herr talman! Den andra reservationen handlar om handelssekreterare i Afrika. Om den vill jag bara helt kort säga att vi har handelssekreterare i alla världsdelar utom Afrika, men Afrika är den kanske intressantaste världsdelen. Det är en världsdel i oerhört dynamisk utveckling. Där skapas ständigt nya marknader. Det tillkommer ständigt nya nationer, som med friska viljeyttringar ökar sin handel, och det är väldigt angeläget att Sverige är med och inte blir akterseglat. Jag tycker inte att det finns anledning att vänta på utredningar i det här sammanhanget, utan det finns anledning att så snart som möjligt inrätta en tjänst även på den s.k. svarta kontinenten, som är en framtidsmarknad för alla exportnationer. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I motionen 2029 har moderata samlingspartiet redovisat sin syn på turismen. Till näringsutskottets betänkande nr 36 har vi också fogat en reservation, nr 3, som jag något vill kommentera. Det är ju ett känt faktum att den moderna turismen har utvecklats i mycket snabb takt under de senaste decennierna. Det bör vi hälsa med stor tillfredsställelse och detta av flera olika skäl. Turismen bidrar till ökad förståelse folken emellan och ger nutidsmänniskan en behövlig avkoppling i en många gånger stressad tillvaro. Det är därför som samhället bör stödja turismen och alldeles särskilt de delar av vårt land som har naturliga förutsättningar. Jag tänker då närmast på fjällvärlden men även på vår skärgård och vårt inland som har så många sevärdheter att visa upp. För att turismen i Sverige skall kunna hävda sig och utvecklas krävs emellertid en ökad samverkan mellan staten, landstingen och kommunerna. En planering som bör vara långtgående måste självfallet göras i nära samverkan med företag, organisationer och enskilda som har praktisk erfarenhet av turistnäringen. Anläggningarna skall lokaliseras där de från konsumentsynpunkt bäst behövs. Herr talman! Sverige bör ha goda förutsättningar för att bli ett verkligt 115 turistland. Vi har en natur som är ganska enastående i sitt slag. Antalet invånare per kvadratkilometer är mycket lägre hos oss än i flera andra länder. Närheten till den europeiska kontinenten gör att turister utan alltför lång restid kan ta sig hit. Våra vidsträckta skogar och våra ännu så länge tämligen oförstörda sjöar och vattendrag bör kunna bli ett verkligt alternativ för många. Vi har stora ännu ej utnyttjade resurser som vi snarast bör ta till vara. Men om folk från Centraleuropa i större omfattning skall kunna besöka oss och upptäcka vårt vackra land, krävs det att restiderna avkortas. Det betyder att vi måste bygga ut våra flygplatser, och det gäller särskilt de inre delarna av mellersta och norra Sverige, dit prisbilliga charterresor bör kunna ordnas. Från flygplatserna kan turister sedan med buss och tåg transporteras till närbelägna byar och småorter. En turism organiserad efter dessa riktlinjer skulle helt säkert få utomordentligt stor betydelse rent ekonomiskt för glesbygderna, främst i Norrland och Mellansverige. Men givetvis kan andra delar av vårt land också komma i fråga, t.ex. sydöstra Sverige, som har rik tillgång på fina strövområden. Vi moderater konstaterar att en aktiviering av turismen är högaktuell och att en sådan aktivering bör komma till stånd snarast möjligt. Sveriges turistråd bör därför i samarbete med resp. landsting organisera ett nät av replipunkter, så att en utbyggd chartertrafik mellan den europeiska kontinenten och vårt land kan komma till stånd. En turism som är organiserad efter sådana riktlinjer behöver heller inte bli alltför säsongsbetonad. Den kan med charterflygets hjälp vara i gång under så gott som hela året. Och då blir också lönsamheten bättre. Utvecklingen i vårt östra broderland Finland bekräftar detta. Men vi skall inte tro att vi utan vidare får den turistström som vi alla eftersträvar. Det krävs ett hårt och målmedvetet arbete, särskilt när det gäller marknadsföringen. Den måste förbättras och förstärkas både i Sverige och i utlandet. För att åstadkomma en förbättring krävs ökat samarbete mellan turistnäringen och dess organisationer å ena sidan och landsting och kommuner å den andra. För att trygga sysselsättningen bör företag och enskilda, som driver t.ex. campingplatser och stugbyar, stödjas och uppmuntras av det allmänna. Varje nytt jobb på svensk glesbygd är i dag värt stora pengar. Det finns många sätt att uppmuntra enskilt initiativ på inom det här området. Lantbrukare t.ex. borde i mycket större omfattning än nu kunna engagera sig i turistnäringen, om glesbebyggelserätten återinfördes och om man minskade krånglet och byråkratin när det gäller byggnadslov. Men även smärre åtgärder kan betyda mycket. Tag t.ex. myndigheternas enligt min mening alltför starka restriktivitet när det gäller skyltar och vägvisare. Det finns exempel på att attraktiva turistställen fått order att ta ner sina skyltar, med sämre lönsamhet och sämre service för turisterna som följd. Detta kan inte vara riktigt. Därför bör tillståndsgivningen för skyltar och vägvisare liberaliseras och förenklas. De enskilda ini Nr 84 tiativen skall uppmuntras. Det är krav som många i dag ställer och som Onsdagen den jag gärna här vill ha framförda. Eftersom jag har varit i direkt kontakt 17 mars 1976 med dessa problem, vet jag att svårigheterna är stora och att många önskar en förbättring. Det enskilda initiativet måste med andra ord upp = Sveriges exportråd, muntras.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

Herr talman! På företagareföreningarnas årsmöte i Borås i höstas framfördes ett exportspel, som var en utmärkt illustration av de svårigheter som möter ett företag som är nytt på exportmarknaden. Spelet var väldigt sakkunnigt framfört: det var Exportrådet som stod bakom. Det visade prov på många av de svårigheter som möter ett litet företag. Spelet rörde ett mindre företag i tekobranschen som skulle ge sig ut på en ny marknad och skickade ut en av sina medhjälpare för att knyta kontakt med någon konsult, som kunde se till att företagets produkter kom ut på marknaden. Medhjälparen skrev ett kontrakt med konsultföretaget, åkte hem och trodde att allt var frid och fröjd, att order skulle börja strömma in. Så var inte fallet. Man fick inga order från landet i fråga — i detta fall Tyskland. Man skickade ned samma representant igen, som hade en diskussion med konsultföretaget. Denne fick det klara beskedet att i kontraktet ingick sådana bestämmelser att företaget inte fick sälja varor annat än genom konsultföretaget. Sålde man till andra var man skyldig att erlägga skadestånd. Företaget var alltså uppbundet. Det var ett utmärkt exempel på vad en orutinerad exportör kan råka ut för. Eftersom sådant förekommer är det naturligtvis så mycket mer glädjande att vi fått bra replipunkter på olika sätt i omvärlden, där svenska företag söker ta till sig nya marknadsandelar för den svenska exporten. Norden har utgjort — och utgör fortfarande — den marknad som de mindre företagen i första hand har sökt sig till. Nu har vi fått handelssekreterare placerade i Norge och Finland. I näringsutskottets betänkande nr 36 i år behandlar utskottet också frågan om en handelssekreterartjänst i Köpenhamn. Utskottet har gjort en positiv skrivning, där utskottet säger att det är välmotiverat — som vi framfört i motionen —- att en tjänst som handelssekreterare i Köpenhamn prövas i samband med övervägandena mellan Sveriges exportråd och regeringen om handelssekreterarorganisationen. Vi har ingen merkantilrepresentation i den bemärkelsen i Danmark, trots att Danmark är den fjärde exportnationen i ordningen. Vi sålde år 1974 för 5,9 miljarder kronor till Danmark och under tiden den 1 januari till 30 september 1975 sålde vi för samma belopp. Det är alltså betydande summor Sverige säljer för. Jag är glad över att utskottet skrivit positivt. Under de tre senaste åren har Exportrådet kommit att spela en viktig roll i det mångfasetterade arbete som utförs av staten och näringslivet i gemenskap när det gäller att utveckla svensk utrikeshandel. Vikten av Exportrådets roll bekräftas av att rådet nu har blivit permanent. Det är bara att konstatera att en fast organisation är en förutsättning för ett lugnt och effektivt arbete. Företagen får som abonnenter tillgång till service och rådgivning från hela exportfrämjandet. Det allmänna statsbidraget, som utgått under de tre första åren, avlöses nu av ett bidrag för service för den mindre industrin. Behovet av ett statsbidrag i ungefär samma storleksordning som tidigare kvarstår till följd av verksamhetens omfattning och de senaste årens kraftiga kostnadsökningar. Herr Sjönell har tidigare understrukit detta i sitt inlägg. Sveriges exportråd har begärt att anslaget för kostnader för den mindre industrin och till förvaltningskostnader för handelssekreterarorganisationen höjs till 6 259 000 kr. Föredragande statsrådet och näringsutskottets majoritet går på ett anslag som understiger detta belopp med 3 559 000 kr. Vi reservanter har föreslagit samma belopp som Sveriges exportråd, och det av följande skäl. Ett mindre anslag än vad Sveriges exportråd har begärt medför att den uppsökande verksamhet som Exportrådet bedriver bland de mindre företagen avsevärt minskas. De mindre företagen, som ofta har en outnyttjad exportkapacitet, kommer då icke att få denna kontakt med Sveriges exportråd för att stimuleras till att försöka sig på utländska marknader. Även om de mindre företagens exportförsäljning inte alla gånger ger påtagligt utslag i vårt lands exportstatistik, är det viktigt att inte glömma bort att exportbeställningarna betyder mycket för sysselsättningen i de mindre företagen. Under samma anslag inryms också en hel del administrativa uppgifter som Sveriges exportråd har att utföra åt handelssekreterarorganisationen, och dessa blir svåra att fullfölja med ett minskat anslag. Det gäller bl.a. personalfrågor, verksamhetsstyrning och vissa arbetsuppgifter som rör frågor av kommersiell karaktär vid ambassader och konsulat. De här uppgifterna får, om det lägre anslaget godtages av riksdagen, handelssekreterarna själva sköta i fortsättningen. Det är ett arbete som handelssekreterarna skulle behöva bli befriade från för att i stället ha som sin uppgift att sköta de rent kommersiella frågorna. Man skall självfallet alltid göra rimliga avvägningar i olika anslagsfrågor, men vi reservanter ifrågasätter, om det inte hade varit mycket välmotiverat att redan i propositionen tillstyrka Sveriges exportråds framställning.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

Nr 84 Herr talman! När jag lyssnade på början av herr Sjönells anförande, Onsdagen den med dess stora svep över de mindre och de medelstora företagen, fick 17 mars 1976 jag nästan en känsla av att vi i dag skulle föra en stor debatt om olika = företagsformer. Herr Sjönell hamnade dock så småningom på betänkan = Sveriges exportråd, det, och för min del skall jag strikt hålla mig till det betänkande vi m.m. nu behandlar. Jag vill börja med att säga att oenigheten mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är begränsad till tre punkter, nämligen punkterna 6, 7 och 11 i betänkandet. Dessa tre punkter har ju berörts av de föregående talarna, vilka också har lämnat redogörelser för punkternas innehåll. Kommentarerna till utskottsmajoritetens ställningstagande kan jag därför begränsa. Jag vill ändå när det gäller punkten 6 och reservationen 1 säga att det är en mycket kraftig anslagsökning till Sveriges exportråd som reservanterna föreslår — en dryg fördubbling av regeringsförslaget på 2,7 milj.kr. Visserligen sammanfaller reservationens yrkande med vad Exportrådet begärt i sin anslagsframställning för nästa budgetår — vilket herr Sjönell i sitt anförande underströk — men man bör då lägga märke till att anslaget under innevarande budgetår utgår med 2,3 miljoner. Detta anslag är grundat på en överenskommelse mellan staten och Exportrådet. Vad som nu föreslås av departementschefen för kommande budgetår är alltså en uppräkning med 0,4 milj.kr. med hänsyn till bl.a. kostnadsläget. Detta är ingen toppridning på formaliteter, som herr Sjönell påstod, utan det är i stället en rimlig uppräkning i förhållande till den anslagsfördelning för Exportrådets finansiering som staten och Exportföreningen enades om före riksdagsbeslutet 1975. Därför bör riksdagen avslå reservationen 1. Vid punkten 7 i utskottsbetänkandet finns det en reservation av centerpartister i utskottet. Reservanterna — tre till antalet — följer här upp motionen 1975/76:1751 med ett uttalande om att ett handelssekreterarkontor skall inrättas med placering på den afrikanska kontinenten. Detta kan i och för sig låta bra, och som motionsuppslag för publicering i tidningarna är det förträffligt. Men nu är det ändå på det sättet — som utskottet framhåller i betänkandet — att flera handelssekreterarkontor vid skilda tillfällen funnits i Afrika. Av olika skäl har dessa lagts ner, men samtidigt har den kommersiella representationen vid ambassaderna i flera afrikanska stater förstärkts. Dessutom — och det bör både motionär och reservanter lägga märke till — pågår det en interdepartemental utredning om just hur den exportfrämjande verksamheten i framtiden skall bedrivas i u-länderna. Arbetsgruppen i denna utredning består av representanter för utrikes-, finans-, handelsoch industridepartementen. Utskottsmajoriteten anser därför att det inte finns någon anledning att nu förorda inrättandet av något handelssekreterarkontor på den afrikanska kontinenten. Reservationen 3 vid punkten 11 följer upp motionen 1975/76:2029 — 119 den motion och den reservation som herr Hovhammar nyss talade om. Självfallet skulle en ännu mera utvecklad turistverksamhet i Mellanoch Nordsveriges glesbygder har betydelse för landet, både som motvikt till turistunderskottet i bytesbalansen och som ett ekonomiskt tillskott för de människor som bor i dessa bygder. Nu är det dock på det sättet att när riksdagen förra våren beslutade inrätta Sveriges turistråd fick Turistrådet som en uppgift just att främja den utländska turismen till Sverige. Under senaste året har det också anordnats ett antal charterresor till Nordoch Mellansverige, i en del fall med ganska goda resultat. Man kan väl också förutsätta att ytterligare initiativ kommer att tagas från Turistrådets sida. Likaså är det väl troligt att Turistrådet kommer att ta de kontakter med kommuner och landsting som motionärerna och reservanterna talar om. Utskottet finner därför inte någon anledning till att riksdagen nu skall göra en hemställan om ytterligare åtgärder i detta fall. Med det anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Herr Rasks anförande rubbar inte på något sätt den uppfattning vi reservanter har om det berättigade i våra krav. Herr Rask säger att vårt förslag innebär en fördubbling av anslaget. Det är klart att vid debatterna här i kammaren låter alltid en fördubbling av ett anslag som någonting ganska fruktansvärt. Men det är nog så, herr talman, att allting är relativt här i världen. Om jag röker en cigarrett om dagen och fördubblar det antalet så tror jag inte att det är så förskräckligt farligt i praktiken. Röker jag däremot 60 cigarretter om dagen och fördubblar den ransonen, då är det någonting ganska fruktansvärt. Fördubblar vi nu ett anslag från 3 miljoner till 6 miljoner i en budget som omspänner nära 100 miljarder kronor, då tror jag att detta är försumbart ur ekonomisk synpunkt. Det är däremot inte försumbart ur den synpunkten att man kan stimulera mindre företag till exportansträngningar. Det är i högsta grad angeläget att man kan göra på det sättet, och det är därför vi kommit med detta yrkande. Min kritik mot utskottsmajoriteten kvarstår när det gäller det avtal som jag tidigare talade om. Man rider här på formaliteter. Om det är ur samhällets synpunkt angeläget skall man kunna göra en sådan här satsning utan att behöva springa till Exportföreningen och säga att de får höja sina abonnemangsavgifter. Vi bedömer det som mycket angeläget för samhället att man kan få den mindre industrin ut på exportmarknaderna, inte minst ur sysselsättningssynpunkt, som herr Andersson i Örebro påpekade, utan även ur valutasynpunkt. Många bäckar små kan göra en stor å — och det är mycket värdefullt i det här sammanhanget. När det sedan gäller handelssekreteraren i Afrika säger herr Rask — och jag uppfattar det som litet nedlåtande beträffande våra motiv — att motionsuppslaget är väldigt bra att publicera i tidningarna. Ja, herr Rask, vi har verkligen en betydligt allvarligare och djupare bakgrund till våra — Nr 84 motioner än att bara skaffa oss PR i tidningarna. Jag tycker att detta var en ganska onödig nedvärdering av våra motionsansträngningar, men herr Rask får ju själv stå för detta uttalande. kapris kn RE Herr Rask säger att sådana här representationer funnits tidigare men = Sveriges exportråd, lagts ner. Ja, visst har så skett, herr talman. Men den afrikanska kon = m.m. tinenten har på bara de senaste två tre åren i grund förändrat struktur. Nationerna har fått en helt annan medvetenhet om utlandshandelns betydelse. Jag kan bara nämna ett sådant land som Nigeria, där en av världens största oljeförekomster finns i dag. Det är oerhört angeläget att vi i Sverige inte blir akterseglade när alla andra nationer är ute och försöker exploatera dessa nya staters resurser. Jag vidhåller vad jag sagt tidigare att detta är så pass angeläget att vi inte kan avvakta några utredningar. Hur lång tid sådana tar det vet man aldrig. Jag yrkar åter bifall till våra reservationer.
Herr talman! Jag tog upp den här samordningen med handelssekreterarorganisationen som Exportrådet har att ombesörja nu. Vid det första avtalet för Sveriges exportråd kom man överens om att rådet skulle svara för ledningen av den kommersiella verksamheten vid handelssekreterarkontoren. För att uppnå största möjliga effekt av de samlade insatserna hemma och utomlands föreslogs, att rådet borde svara såväl för ledningen av den operativa kommersiella verksamheten vid handelssekreterarkontoren som för deras personal och ekonomiska administration. Dessa funktioner sköttes tidigare av handelsdepartementet resp. utrikesdepartementet, vilka nu slipper de här uppgifterna. Den 1 juli 1975 överfördes dessa förvaltningsuppgifter till Exportrådet. Från innevarande budgetår sker sålunda den totala planeringen liksom genomförandet och uppföljningen av verksamheten vid handelssekreterarkontoren och Sveriges exportråd. Detta betyder mycket i personalhänseende, och det är därför Exportrådet är i behov av den här anslagsramen som vi reservanter har föreslagit.
Herr talman! Herr Sjönells argumentering beträffande fördubblingen kan väl i och för sig vara bestickande. Men det rör sig ändock om miljoner —- i det ena fallet 2,7 miljoner mot reservanternas nära 6,3 miljoner. Och miljoner slänger man väl inte ut — åtminstone inte jag — så där hur som helst. Hur herr Sjönell gör vet jag inte. När det gäller reservation nr 2 må väl representationen i Afrika vara aldrig så angelägen. Men herr Sjönell vet lika bra som alla vi andra att det i en hel del av de afrikanska staterna inte råder normala förhållanden. Jag påpekade i mitt första anförande att samtidigt som handelssekreterarkontoren dragits in har man gjort förstärkningar av den kommersiella representationen på våra ambassader i Afrika.
Herr talman! Herr Rask och jag är rörande eniga om att man inte skall pytsa ut miljoner precis hur som helst. Det är en grundläggande inställning som jag har.

Det är bara det jag vill ha sagt. När det gäller de afrikanska staterna, herr Rask, är vi också eniga om att de har rätt oroliga förhållanden. Det görs olika kupper, och förändringar sker ibland med mycket korta mellanrum. Men det är ju ett skäl för att vi skall ha en fast representation och bevaka utvecklingen. De mindre industrierna — och även de större svenska exportindustrierna —- kan inte själva ha en så bra bevakning som är erforderlig. Och just den omständigheten att det är så pass oroligt accentuerar behovet av service från handelssekreterare i en sådan situation.

Herr talman! Det är många viktiga saker som behandlas i detta betänkande, och det är en punkt som kanske inte har kommit att framträda så starkt. Den gäller anslaget till Sveriges turistråd och turismen i det sammanhanget. Turismen har dock stor betydelse för vårt land. Den har betydelse på det sättet att om andra länders invånare kommer hit, lär de känna vårt land. De får del av kulturella aktiviteter och kan kanske också knyta ekonomiska förbindelser med Sverige på det sättet. Det är den ena viktiga saken som jag vill framhålla. Den andra är kallt och kort att resevalutan går till 2,6 miljarder kronor i år. Det kommer vi inte ifrån. Det förs ut 2,6 miljarder kronor från Sverige av svenskar som skall resa till andra länder. Det är en mycket stor och betydelsefull summa även för vår valutareserv. Utskottet går nästa helt förbi den här saken. Utskottet säger: ”Sveriges turistråd har enligt sina stadgar till uppgift att särskilt söka tillgodose behovet av semesteroch rekreationsmöjligheter hos en bred allmänhet i Sverige och i de övriga nordiska länderna.” Men Turistrådet har ju inga pengar för att ge några subventioner — det vill jag starkt understryka. Hur skall man då lösa detta allvarliga problem med 2,6 miljarder till resevaluta? Jag tror inte att vi i större utsträckning kan få andra länders folk att resa till Sverige — vi har inte riktigt sådant klimat och sådana förutsättningar att vi kan locka hit så mycket turister. Och nog är det väl lättare att vidta den åtgärden, att man försöker behålla svenskarna i Sverige när de skall ut och ha semester? Det är detta jag menar att man framför allt skulle inrikta sig på. Vi har försökt olika vägar. Varje år har här i riksdagen väckts motioner Nr 84 om skatt på resor till utlandet. Jag anser att det är en fullkomligt omöjlig Onsdagen den väg, och riksdagen har varje år avslagit motionerna. Det finns ingen 17 mars 1976 möjlighet att beskatta resor, för vi har grannländer som säljer resor, och = då far man dit och köper sina biljetter så är saken klar. Den vägen går = Sveriges exportråd, det inte att komma fram på.

Herr talman! Bara några ord till herr förste vice talmannen Bengtson. Jag ifrågasätter mycket starkt om vi genom subventionering kan behålla de svenska turisterna inom landet. Och med en gång uppstår frågan: Hur mycket skall vi subventionera och hur långt skall vi driva subventioneringen? Hur många miljoner skall vi offra på detta område? Det är väl ändock alltid på det sättet när det gäller pengar, även från statens sida, att det blir fråga om prioriteringar. Jag tror således inte på herr Bengtsons motionsuppslag.
Herr talman! Herr Rask frågar hur många miljoner vi skall offra. Ja, det kan jag inte säga direkt, men vi skall i varje fall ha i tankarna — även om det naturligtvis inte kan bli fråga om samma belopp — att det går ut ur landet 2,6 miljarder för närvarande. Då menar jag, att om man offrar en del pengar på det som jag har föreslagit, så är det helt enkelt en god affär för vårt land. Om vi kan decimera den jättelika summa som nu används för utomlandsresor, så är det god affär. Varenda miljon som vi kan skära ned det beloppet med är en vinst för Sverige. Därför menar jag att det vore förnuftigt att göra ett försök. Hur mycket man skall ge i subventioner är svårt att säga, och därför nämnde jag inget bestämt belopp utan sade att frågan bör utredas. Men jag kan tillägga att om vi får en viss subvention, så kan en svensk turist säga så här: Om jag reser till en svensk turistanläggning, så får jag några tior per dag eller hur mycket det nu kan bli — och det är ju synd att inte ta ut de pengarna. Då får kanske denna subvention en något större effekt, eftersom människorna troligen reagerar så. Om de får ett visst bidrag till resan, så tar de det och reser till en svensk turistanläggning. Och vad kan vi annars göra åt det stora beloppet 2,6 miljarder? Är det någon som har ett förslag på hur vi skall decimera det beloppet?

Herr talman! Låt mig med några ord kommentera näringsutskottets behandling av motionen 647. Där har vi motionärer framhållit vikten av att vidga avsättningsområdena för de mindre och medelstora företagen i Norrland, om sysselsättningen där skall kunna bibehållas och vidgas. I det sammanhanget har vi konstaterat att Tröndelagsområdena genom sin närhet utgör ett mycket intressant marknadsområde, speciellt mot bakgrund av den utveckling av näringslivet i Norge som kan tänkas ske. Med anledning härav har vi föreslagit att riksdagen hos regeringen begär initiativ som syftar till att ett marknadssekreterarekontor inrättas i Trondheim. Jag noterar med glädje att näringsutskottet delar denna vår bedömning. Mindre glädjande är emellertid att utskottet trots detta har avstyrkt motionen. Men jag vill ändå tacka för utskottets välvilliga behandling av vår motion. Utskottet säger nämligen: ”Förslaget om inrättande av en marknadssekreterartjänst i Trondheim förtjänar enligt utskottets mening Nr 84 också att prövas närmare.” Därefter säger utskottet att man inte är beredd Onsdagen den att tillstyrka bifall till motionsyrkandena men tillägger: ”Det synes emel 17 mars 1976 lertid angeläget att Sveriges exportråd och regeringen vid de fortsatta I. övervägandena rörande handelssekreterarorganisationen beaktar frågan Sveriges exportråd, om en sådan utbyggnad som här nämnts.” m.m. Detta är alltså utskottets motiv för att inte tillstyrka motionen. Utskottet har med andra ord inte anfört ett enda motiv för sitt avslagsyrkande. Skillnaden mellan utskottets skrivning och motionens krav är inte särskilt stor, och eftersom utskottet inte närmare har motiverat sitt avstyrkande finner jag det tämligen märkligt. Det måste bero på en överdriven nit att avstyrka motioner. Nu hoppas jag att Sveriges exportråd och regeringen vid sin fortsatta prövning kommer fram till att ett handelssekreterarkontor bör inrättas i Trondheim. Om inte tolkar jag utskottet så att vi motionärer är välkomna tillbaka med motionen, eftersom utskottet ju har sagt att utskottet inte nu är berett att tillstyrka den. Det kan ju uppfattas så att utskottet är berett att göra det senare. Herr talman! Jag är medveten om det meningslösa i att mot ett enigt utskott ställa något säryrkande, och jag förstår också att en fortsatt argumentation inte heller leder till någonting. Därför avstår jag från att nu ställa något yrkande.
Herr talman! Jag håller med herr Lindberg, när han säger att det är meningslöst att mot ett enigt utskott ställa något yrkande. Men herr Lindberg talade hela tiden om en avstyrkt motion. Då har han väl ändå läst utskottets betänkande ganska dåligt. Utskottet säger ju i klämmen att utskottet hemställer ”1. att riksdagen med anledning av motionerna 1975 76:647 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om utbyggnad av handelssekreterarverksamheten i nordiska länder,” osv. Något direkt avstyrkande av motionen tycker jag inte att man skall läsa in i denna utskottets skrivning.
Herr talman! Då får jag bara ytterligare uttrycka min tacksamhet för en välvillig behandling av motionen, trots att det i utskottsskrivningen sägs att utskottet inte nu är berett att tillstyrka motionen.

Herr talman! Jag begärde ordet när jag hörde herr förste vice talmannen Bengtson berätta om detta kalla, förfärliga land som vi bor i. Jag skulle vilja rekommendera herr förste vice talmannen att studera Aftonbladets baksida några veckor tillbaka i tiden. Där talar människor om varför de älskar Sverige. Det gör man till den helt övervägande delen därför att detta land är så vackert och har sådana naturupplevelser att bjuda 125 på. Den stora svårigheten för rekreation och turism i Sverige kommer, om man ser framåt, inte att bli att locka utländska medborgare hit. Med en ordentlig marknadsföring därvidlag kommer problemet tvärtom sannolikt att bli det motsatta: att se till att det finns utrymme för rekreation och turism till vettiga priser för de egna medborgarna. Detta beror på vissa sakförhållanden som är raka motsatsen till den bild som talman Bengtson gav. Han sade att man har att välja mellan en semester i Sverige och en semester vid Medelhavet. I ena fallet kostar semestern 1000 kr. per vecka och i det andra fallet 500 kr. per vecka. Ingen av dessa siffror är riktig, framför allt inte uppgiften att man kan få en Medelhavssemester för 500 kr. Det förekommer bara i en typ av tröstannonser som finns. Om man inom Sverige och till Sverige kan bygga upp paketresor av samma slag som man i dag har till Medelhavet, tror jag att Sverige skall kunna bli konkurrenskraftigt på detta område. Dessutom är den tiden förhoppningsvis snart förbi då vi profiterar på andra människors elände när vi firar vår semester. Vi kommer inte att kunna konkurrera med högserviceutbud. Men den speciella typ av utbud som föreslås i både turistutredningen och de propositioner som följde på den tror jag kommer att bli framgångsrik i konkurrensen. Med det arbete som nu är påbörjat inom ramen för Sveriges turistråd och med de beslut som riksdagen har fattat de två senaste åren tror jag att man väl skall kunna göra Sverige konkurrenskraftigt. Det var den ena orsaken till att jag begärde ordet. Den andra var att jag inte lika kategoriskt som min partivän Rask vill avvisa tanken på ett bidrag till svenskar som skall rekreera sig.

Vad Torsten Bengtson föreslår är de facto något slags omvänd form av devalvering. Jag säger detta till yttermera visso för att vi i fortsättningen inte skall behöva höra att det var Torsten Bengtson som hittade på förslaget om semesterbidrag. Det är nämligen gammalt. Vi har haft ett sådant bidrag tidigare i form av husmorssemester, rabatt till resande med barn m.m. Dessutom har LO, eller närmast LO:s ordförande, fört fram tanken att man i kommande förhandlingar skall diskutera möjligheten av en semesterlön som skulle göra det möjligt för dem som annars inte kan det att utnyttja semestern. Men jag tror att det också på sikt kommer att behöva kompletteras med någon form av rekreationsbidrag till dem som i dag icke har råd att som vi andra resa och rekreera sig på semestern.

Herr talman! Herr Pettersson i Malmö är ytterst sakkunnig i dessa frågor, och jag respekterar vad han sade. Men han har inget förslag till att lösa problemet med de nära 3 miljarder kronor som turistunderskottet - Nr 84 uppgår till — han ger bara uttryck för denna välvilja, som vi har hört Onsdagen den under 25 år, hur vi skall göra den svenska turismen känd och hur vi 17 mars 1976 skall få hit människor från andra länder. Det är inte det centrala Gör = så att svenskarna stannar i Sverige! Då kan vi lösa de flesta problemen. Sveriges exportråd, Herr Pettersson i Malmö påstod att jag hade sagt att Sverige är ett — m.m. kallt land osv. I de mest högstämda ordalag prisade jag Sverige som turistland. Men tyvärr gör inte medborgare i andra länder det, och därför siktar jag mera på att vi skall få svenskarna att stanna i Sverige än på att vi skall få hit människor från andra länder. Herr Pettersson talade om artikelserien om hur mycket svenskarna älskar Sverige. Varför semestrar de inte här då? Turismen är ju som den är — nästan varje år går allt större belopp ut ur landet i form av resevaluta. Gjorde vi en kurva på utvecklingen skulle den te sig ganska förfärande. För inte så många år sedan var turistunderskottet 800 milj.kr., och nu är det uppe i 2,6 miljarder. Det resonemang som herr Pettersson för har vi som sagt hört i 25 år nu. Det löser inte problemet. De subventioner som vi har haft tidigare —- husmorssemester och sådant — är av en helt annan karaktär än de som jag antyder i min motion. Då tror jag mer på det förslag som LO har fört fram och som herr Pettersson hänvisade till. Det kan vara en möjlighet, om man binder subventionerna så att de ges för semester i Sverige. I annat fall får de ingen betydelse — då kan man ju resa till vilket land som helst.
Herr talman! Det är beklämmande att en ledamot av riksbankens ledning använder siffror på ett missvisande sätt. När herr förste vice talmannen Bengtson talar om ett turistutflöde på 3 miljarder vet han lika väl som jag att i den summan ingår också poster som inte har med den direkta turismen att göra. Herr Bengtson säger att utlänningar inte har upptäckt Sverige. Förhållandet är det motsatta. De senaste tre åren har medfört en elakartad krissituation för turistresandet i hela världen. Framför allt har de gamla turistorterna och turistnationerna i Europa mycket kraftigt drabbats härav — Schweiz, Österrike, Frankrike, alla har haft en kraftig nedgång inom turismen. Det finns ett par undantag, och ett av dem är Sverige som i motsats till Europa i övrigt har en markerad ökning av den utifrån kommande turismen plus en ännu kraftigare ökning av resandet i Sverige. Jag tror det vore skäl att ta reda på detta innan man kommer med påståenden. Vad vi försöker göra nu, herr Bengtson, är att ändra det välmenande talet om att genom turism försöka få balans i turistvalutarörelserna. Vi har ingen balans i våra affårer med apelsiner. Sättet att klara detta tror jag är att utveckla vår utrikeshandel så att den även tål de utgifter som det medför att svenskar reser ut. Jag har envetet bekämpat — och jag 127 kommer lika envetet att fortsätta med det — alla försök att med restriktioner eller pålagor hindra människor från att resa. Jag tycker det är bra att svenskar reser ut. Om inte annat lär de sig att det är ett fint land de bor i, men det är nyttigt från många andra synpunkter också. Jag har alltså inte alls den pessimistiska syn som herr Bengtson har. Men jag tackar på förhand för all den hjälp i det arbete vi nu skall bedriva som vi kan räkna med att få av herr Bengtson med den centrala position han har i sitt parti.

268, och anförde: Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig på vilket sätt jag vid mitt förestående besök i Moskva inför de sovjetiska ledarna avser markera den svenska regeringens uppslutning bakom Europarådets rekommendation angående antisemitism och förtrycket av judarna i Sovjet. Den svenska regeringens inställning till värnandet av de mänskliga frioch rättigheterna är välkänd. Vi har reagerat mot kränkningar av dessa rättigheter varhelst de förekommer. Skyddet av de mänskliga rättigheterna har inskrivits som en av principerna för internationellt umgänge i Helsingforskonferensens slutdokument, ett förhållande som vi ofta haft anledning att särskilt välkomna. Jag konstaterar med tillfredsställelse att den av Europarådets rådgivande församling antagna rekommendation som herr Ahlmark åberopar bärs upp av samma omsorger om de mänskliga frioch rättigheterna som kommit till uttryck i Helsingforsdokumentet. Det är självklart att jag i mina samtal med de sovjetiska ledarna kommer att klargöra hur den svenska regeringen ser på uppföljningen av Helsingforskonferensen.

Herr talman! Läget för de ryska judarna blir allt värre. De omfattande trakasserierna mot judisk kultur och judisk religion har blivit svårare under de senaste åren. Undervisning och skrifter på jiddisch och hebreiska är förbjudna. Antalet synagoger skärs ner. Det är i dag ännu svårare och farligare än tidigare för judar som vill utöva sin religion. Ännu värre är den s.k. antisionistiska propaganda som oavbrutet pågår i Sovjetunionen och som alltmer liknar ren antisemitism. Judar och sionister ges i artiklar och i karikatyrer just de egenskaper som man tidigare i historien, inte minst hos nazisterna, försökte tillvita det judiska folket. Den här propagandan har ökat, författarna av antijudiska smädeskrifter får belöningar. Den är nu så pass omfattande att den rimligen måste påverka miljoner sovjetmedborgares bild av judarna i landet. Judarna är i dag den enda minoriteten i Sovjet utan rätt till sitt eget språk, egen litteratur, egen historia och kultur. Judarna har officiellt erkänts som en minoritet av de sovjetiska myndigheterna. Men de är en minoritet utan alla rättigheter. Den dubbla tragiken är denna: judar kan inte leva som judar i Sovjet — det är delvis förbjudet. Men de kan inte lämna landet, eftersom det förvägras de flesta judar som ansöker om att få göra det. Antalet judar som får tillstånd att lämna Sovjet minskar steg för steg. För ett par år sedan kunde ungefär 3 000 i månaden lämna Sovjet. 1974 sjönk siffran till i genomsnitt 1 700 per månad. Och 1975 blev den bara drygt 1 000 i månaden. Det här är fakta som jag som rapportör för Europarådet lade fram i Strasbourg för några veckor sedan. Den rekommendation som då antogs kräver av medlemsländernas regeringar, också Sveriges, att de skall begära av de sovjetiska myndigheterna att de avbryter trakasserier och förtryck av landets judar och sätter stopp för den antisemitiska kampanjen. Europarådet begär också att alla judar som vill lämna Sovjet skall få göra det. Hela den svenska delegationen i Europarådet ställde sig bakom den här resolutionen. Statsminister Palme kommer nu att åka på officiellt besök till Moskva. Jag tackar statsministern för det positiva svaret. Jag hoppas att man kan fatta det så att han kommer att ta upp de ryska judarnas situation på något sätt. Det räcker ju inte att enbart i allmänna termer tala om Helsingforsdokumentet. Jag vill därför fråga statsministern om han uttryckligen — nu offentligt och senare i samtal med de ryska ledarna — ställer sig bakom Europarådets krav och bedömning av de sovjetiska judarnas läge och därmed ger ökad tyngd åt den resolution som Europas demokratiska parlamentariker har enat sig om.
Herr talman! Jag vill säga att Europarådets rekommendation har antagits och att den tågordning som vi skall följa innebär att den därefter skall behandlas i ministerkommittén och sedan gå ut till regeringarna. Vår inställning till de problem herr Ahlmark tog upp har vi vid många tillfällen givit uttryck för, och jag har samma uppfattning i dag.

Herr talman! Jag har i Europarådet under senare år haft anledning att rikta kritik mot ministerkommitténs passivitet i den här frågan. Jag hoppas att det kommer att bli mera av aktivitet från ministerkommittén, och att man skall fatta statsministerns uttalande på det viset. Vad vi har sett under de senaste två åren är att man ytterligare skärpt repressalierna mot de judar som ansöker om tillstånd att lämna landet. De avskedas från sina arbeten eller får sämre betalda jobb. De tvingas till arbetslöshet och blir sedan anklagade för s.k. parasitism eftersom de saknar arbete. De själva — eller deras söner — sänds till värnplikt om de ansöker om utresa. Deras barn relegeras ofta från universitetet. Deras arbetskamrater tvingas till organiserade fördömanden av dem. De isoleras i sitt bostadsområde. Flera av de judar som vägrar att tystna, som ständigt på nytt begär visum för utresa, har dragits inför domstol och satts i arbetsläger. Tanken är att avskräcka andra judar från att begära utresetillstånd. För några månader sedan antog FN:s generalförsamling den beryktade resolution som säger att sionism är detsamma som rasism. En av de tragiska följderna av denna resolution är att de sovjetiska myndigheterna nu kan anklaga judar, som vill utvandra för att leva i ett judiskt land, för att vara ”rasister”, kan stämpla varje uttryck för sionistisk övertygelse som utslag av rasism. Det kan ytterligare skärpa hotet mot judarna i Sovjet. Därför är det vår moraliska plikt att hjälpa de människor vilkas framtid just nu är mer oviss och oroande än den varit på många år.

Herr talman! Herr Bergman i Nyköping har frågat mig om jag uppmärksammat de risker för vidgad spridning av salmonellasmitta som följer av nuvarande regelsystem och om kompletterande föreskrifter eller anvisningar kan väntas. Under senare år har antalet rapporterade fall av salmonellasmitta hos människor i Sverige varit omkring 1 500 årligen. Till helt övervägande del har det rört sig om den relativt lindriga s.k. salmonelladiarrén. Endast ett fåtal mindre epidemier har förekommit. I allt väsentligt rör det sig om importerade fall där smittan inte förts vidare. De salmonellaepidemier som under senare tid har väckt uppmärksamhet och som jag antar att herr Bergman åsyftar i sin fråga har inträffat på turistorter utomlands. Vissa hemvändande svenska turister har med anledning härav fått lämna prov och ålagts att hålla kontakt med hälsovårdsnämnden. Enligt smittskyddslagen är den som lider eller misstänks lida av t.ex. salmonellasjukdom eller som utan att vara sjuk ändå kan sprida smitta eller misstänks kunna göra detta skyldig att underkasta sig de inskränkningar i livsföringen som behövs för att förhindra smittspridning. Det ankommer i första hand på vederbörande läkare att besluta om sådana inskränkningar under hänsynstagande till omständigheterna i det enskilda fallet. Inskränkningarna kan bestå i skärpta regler för den personliga hygienen, isolering i hemmet, förbud att utföra visst arbete eller, om andra åtgärder anses otillräckliga, isolering på infektionsklinik. Spridning av salmonellasmitta förebyggs också genom livsmedelslagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag. Sålunda har livsmedelsverket utfärdat föreskrifter om att livsmedelspersonal skall låta undersöka sig med avseende på eventuell salmonellasmitta efter utomnordisk resa, oberoende av om misstanke om smitta föreligger. I propositionen med förslag till ny livsmedelslag uttalade dåvarande jordbruksministern bl.a. att det skulle vara att gå för långt att generellt kräva att varje anställd inom livsmedelsföretag skulle behöva vänta på resultatet av provtagningen före återgång i arbetet. Någon oinskränkt rätt för den som kan misstänkas föra salmonellasmitta att gå i arbete föreligger alltså inte. När det gäller arbete inom t.ex. livsmedelsbranschen eller vårdyrke brukar förbud att utföra arbetet meddelas. Inom de flesta andra yrken talar däremot erfarenheten för att misstänkt smittad kan arbeta utan risk.

Herr talman! Jag tackar socialminister Aspling för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har ställt den är att huvudskyddsombudet vid ett större företag i min hemtrakt ringde mig och var orolig. Fyra anställda vid det företaget hade nyligen kommit hem från en semesterresa till Spanien, och de blev vid hemkomsten anmodade att låta läkarundersöka sig och lämna undersökningsmaterial. Därefter arbetade de i fyra dagar innan de fick besked om provtagningen. Det konstaterades då att tre av dem var smittbärare av salmonella. En av de fyra arbetade i företagets mäss och kom alltså i beröring med livsmedel. Som tur var i det här fallet var han den enda av dem som inte var smittbärare. Nu har vi ju en smittskyddslag som har till syfte att förhindra att allmänfarliga sjukdomar överförs till andra människor.

Med det nuvarande regelsystemet är det högst oklart om allmänfarlig sjukdom misstänkes ha inträffat när en person anmodas avge provet och om erforderliga skyddsåtgärder då skall vidtagas, eller om det är först då proven har analyserats och man kan konstatera fakta som sjukdomen skall anses ha inträffat. I socialministerns svar på min fråga tycker jag att de här oklarheterna framträder än mera.

Herr talman! Självfallet kan det någon gång förekomma att resenärer från utlandet som upplever sig som helt friska senare ändå visar sig vara smittförande. Av praktiska skäl är det emellertid inte möjligt att ta prov på var och en som passerar landets gränser och att förbjuda vederbörande att gå i arbete innan ett negativt provtagningsresultat föreligger, dvs. i regel efter minst tre dagar. Detta behövs inte heller för att hålla vårt land fritt från epidemier av salmonellasjukdom. Inom landet gäller det främst att vidmakthålla och om möjligt också — jag vill gärna understryka det — förbättra vattenoch livsmedelshygienen. Vi har ju ändå kommit mycket långt på detta område i Sverige. Eftersom vi importerar den övervägande delen av salmonellasmittan bör vi på olika sätt verka för en höjning av den hygieniska standarden och den allmänna hälsovården i andra länder. Det sker genom deltagande i det internationella arbetet i detta syfte, bl.a. inom ramen för WHO:s och FAO:s olika aktiviteter. Jag tror det är främst på det sättet som vi på sikt kan ytterligare förbättra läget på det här aktuella området. Herr talman! Detta var vad jag ville tillägga till det jag tidigare sagt i mitt svar till herr Bergman.

Självklart borde det finnas något klarare regler för hur man skall kunna förhindra att något sådant inträffar. Svårigheterna när det gäller att lösa dessa problem är givetvis mycket stora, kanske särskilt i ersättningsfrågorna, men jag tycker att social ministern och socialstyrelsen i alla fall skall se över detta för att komma fram till en lösning.

Herr talman! Herr Wachtmeister i Staffanstorp har ställt vissa frågor om återkallande och återlämnande av legitimation beträffande medicinalpersonal vid psykisk sjukdom. För behörighet att tjänstgöra som bl.a. läkare, tandläkare, sjuksköterska och barnmorska krävs i regel legitimation av socialstyrelsen. Styrelsen kan också återkalla legitimationen och meddela ny legitimation åt den som fråntagits legitimation. Sistnämnda två grupper av ärenden handläggs inom styrelsen av medicinalväsendets ansvarsnämnd. Legitimationen kan återkallas vid bl.a. psykisk sjukdom som gör den legitimerade ur stånd att nöjaktigt utöva sitt yrke. Socialstyrelsen har därför anmodat vissa läkare t.ex. länsläkare och överläkare att till styrelsen anmäla när sådana omständigheter inträffat beträffande någon av nämnda personalkategorier. Inkommen anmälan diarieförs i socialstyrelsen på vanligt sätt. Om en anmälan innehåller uppgifter som kan utgöra skäl för att återkalla legitimation överlämnas anmälningen till medicinalväsendets ansvarsnämnd. I annat fall avskrivs ärendet av berörd fackbyrå. Något särskilt register över dessa ärenden förs inte. Ansvarsnämnden underrättar den anmälde och ger honom eller henne tillfälle att yttra sig innan ärendet avgörs. Ansvarsnämnden för ett kartotek över dem som har fråntagits legitimation eller ådömts disciplinär åtgärd. I kartoteket anges endast vilken åtgärd som har vidtagits och datum för beslutet. Uppgifterna behövs bl.a. när fråga uppkommer om återlämnande av legitimation. Legitimation kan återfås efter ansökan hos ansvarsnämnden t.ex. om vederbörande har tillfrisknat från psykisk sjukdom. Handlingar i ifrågavarande ärenden betraktas i praxis som hemliga enligt 14 § sekretesslagen. Detta gäller dock inte i fråga om diarier och beslut. Sekretessfrågorna övervägs f. n. inom justitiedepartementet på grundval av offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs betänkande. Vad beträffar ansvarsfrågorna för medicinalpersonalen övervägs dessa inom medicinalansvarskommittén.

Nr 85 Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag fick Torsdagen den dock inte svar på alla de fyra frågor jag har ställt. 18 mars 1976 Faktum är alltså att en inkommen anmälan diarieförs på socialstyrelsen. — Där finns bl.a. en pärm med etiketten ”Anmälningar beträffande sjuk Om registreringen sköterskor som intagits å psykiatrisk klinik”. Denna pärm är tillgänglig av medicinalpersoför obehöriga, och det är naturligtvis djupt upprörande att något sådant = nal som drabbas av kan förekomma. Även om det, som statsrådet sade i sitt svar, inte finns — psykisk sjukdom något särskilt register över ärendena, så finns dock vederbörandes namn och adress tillgängliga, och detta är tillräckligt för att jag vågar påstå att sekretessen inte fungerar tillfredsställande. Jag fick inte något svar på frågan om statsrådet höll med mig om det faktiska förhållandet när det gäller de händelser som har refererats i press och andra massmedia. Sedan säger statsrådet att sekretessfrågorna f. n. övervägs inom justitiedepartementet.

Jag skulle också vilja fråga om vederbörande finns kvar i registret efter friskskrivning. Kommer hon att alltid finnas kvar i detta diarium, eller kommer hon att strykas ur det? Jag vore alltså tacksam om jag fick ett kompletterande svar på de frågor jag har ställt.
Herr talman! Skyldigheten för vissa läkare att lämna uppgifter till socialstyrelsen är ett led i styrelsens verksamhet att vaka över säkerheten och kvaliteten i hälsooch sjukvården. Någon form av uppgiftsskyldighet behövs för att socialstyrelsen skall kunna på ett tillfredsställande sätt lösa den här viktiga uppgiften. Jag skulle tro att vi är överens om den saken. Samtidigt måste naturligtvis förhindras att obehöriga får insyn i de anmäldas personliga förhållanden. Enligt de uppgifter jag erhållit för inte styrelsen något särskilt register över dem som anmälts med anledning av psykisk sjukdom. Inkomna anmälningar diarieförs dock på sedvanligt sätt, och enligt vad jag inhämtat sker nu inom socialstyrelsen en genomgång av rutinerna för diarieföringen av dessa ärenden. Vidare pågår, som jag tidigare framhållit, i justitiedepartementet arbetet med en ny sekretesslag. Skyddet för de nu aktuella uppgifterna kan självfallet övervägas ytterligare i det sammanhanget. Inte minst med hänsyn till tiden, herr talman, kan jag inte gå in på de enskilda fall som det här kan röra sig om.
Herr talman! När socialministern säger att han av tidsskäl inte kan gå in på de enskilda fallen, tolkar jag det så att socialministern håller med mig om att vad som har stått i pressen om de inträffade förhållandena har varit riktigt. Det gläder mig att socialministern säger att man på socialstyrelsen skall gå igenom rutinerna så att man får ett bättre sekretesskydd. Jag tycker att det är viktigt att så sker med största snabbhet. Man kan tänka sig en kodifiering med nummer efter hand som anmälningarna kommer in. Om man sedan har kodnyckeln förvarad under tillräcklig sekretess, garanterar det den sekretess som är absolut nödvändig i det här fallet. Då kan man alltså konstatera att sekretessen hittills har varit bristfällig, men jag hoppas att den förbättras. Sekretessen på våra vårdinrättningar är ju tillfredsställande och har alltid varit det. Medicinalpersonalen blir alltså diskriminerad i jämförelse med andra människor som är sjuka. Det vore mycket tacknämligt om det kunde rättas till. En annan sak som har stor betydelse i detta fall är att sjuksköterskor helt naturligt inte gärna söker vård för psykiatrisk sjukdom, om de får klart för sig att deras sjukdom registreras utan sekretesskydd. Jag hoppas att det här meningsutbytet i dag kommer att föra med sig att snara åtgärder vidtas för att man skall få en översyn av rutinerna så att sekretessen blir bättre.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig om jag vill vidta åtgärder för att snabbt förbättra kontrollen och beredskapen mot införsel av naroktika via olika slag av flygplatser. Jag vill först framhålla att frågor som rör olaga införsel ligger inom tullverkets ansvarsområde. Det är alltså i första hand generaltullstyrelsen som skall vidta nödvändiga åtgärder, vid behov i samverkan med andra myndigheter. Vad gäller den nuvarande kontrollen av annan flygtrafik än linjeoch charterflyg som kommer från utlandet har generaltullstyrelsen, luftfartsverket och överbefälhavaren kommit överens om viss förhandsrapportering till tullverket. Denna rapportering, som har tillämpats sedan 1969, har i huvudsak fungerat tillfredsställande. För att ytterligare förbättra kontrollen över flygtrafiken har generaltullstyrelsen nyligen föreslagit vissa åtgärder som syftar till att minska risken för smuggling med flyg. En lösning som övervägs i samarbete med luftfartsverket är att i tullordningen införa bestämmelser om skyl dighet för annan lufttrafik än linjeoch charterflyg att göra förhands Nr 85 anmälan till tullverket på motsvarande sätt som gäller för fartyg som Torsdagen den kommer från utrikes ort. 18 mars 1976 Samverkan och samordning behövs även av många andra skäl. För = att underlätta detta inom en bred ram bildades därför för flera år sedan - Om åtgärder för att en kontaktgrupp mellan företrädare för berörda departement och verk förbättra sysselsättm.fl., såsom rikspolisstyrelsen, generaltullstyrelsen, luftfartsverket, sjö — ningsläget i norra fartsverket samt försvarets centrala och regionala myndigheter. Frågan Bohuslän om skärpt bevakning av flygningar som kan misstänkas ha någon form av illegalt syfte behandlas f.n. inom kontaktgruppen. Som har framgått av vad jag nu sagt pågår således arbete när det gäller kontroll och beredskap mot införsel av narkotika genom luften.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

Det var som sagt ett stort parti narkotika som beslagtogs vid detta tillfälle av polis och tull — i reda pengar rör det sig om mycket stora belopp ute på narkotikamarknaden. Sedan detta inträffade i januari har ytterligare stora beslag gjorts av heroin. Det visar hur allvarligt läget är på narkotikamarknaden i vårt land just nu. Detta kräver att alla tänkbara åtgärder från samhällets sida vidtas för att så långt som möjligt komma till rätta med problemet.

Jag tackar än en gång för svaret.

270, och anförde: Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund har frågat mig vad regeringen ämnar göra med anledning av det svåra sysselsättningsläget i norra Bohuslän. 13 Vi kan notera en nedgång i efterfrågan på personal inom norra Bohuslän. Problemen är störst för dem som saknar yrkesutbildning, är nytillträdande eller äldre arbetstagare. Regeringen ser allvarligt på sysselsättningsläget i regionen. En rad åtgärder har satts in för att möta den aktuella situationen. I beredskapsarbete, skyddat arbete och arbetsmarknadsutbildning m.m. sysselsattes i februari ca 480 personer. Genom stöd till lageruppbyggnad, utbildning i företag och medel från investeringsfonder gavs sysselsättning åt ca 225 årsarbetstagare. Ytterligare insatser kan bli aktuella. På längre sikt måste regionen tillföras nya arbetstillfällen. T. o. m. år 1975 har genom lokaliseringsstöd regionen tillförts ca 500 arbetstillfällen. Eftersom regionen ligger inom det allmänna stödområdet kommer lokaliseringspolitiskt angelägna projekt även framdeles att aktivt stödjas.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

Jag blev bara litet nyfiken på om statsrådet eventuellt hade fått några nya impulser av den resa som han nyligen företagit i området. Jag förstår dock att det inte som ett resultat av den resan kan föreligga några färdiga planer ännu. Fram till 1980 behövs det ca 1 000 nya arbetstillfällen i norra Bohuslän, om man skall kunna behålla ungefär samma befolkning som nu. Dessutom är detta ett område från vilket staten har styrt bort viss typ av verksamhet som i och för sig skulle vilja lokalisera sig dit. Jag tänker här på viss miljöstörande industri. Det är klart att inte vi heller så gärna vill ha den industrin i Bohuslän, men å andra sidan är arbetstillfällena dyra för oss. Jag anser att staten därför har ett speciellt ansvar mot befolkningen i området och att staten bör hjälpa till att skapa någon sorts ersättning för det som bohuslänningarna så att säga inte får lov att ha - och kanske inte heller så gärna vill ha. Ett förslag som jag hoppas att regeringen kan överväga i samband med översynen av stödområdesgränserna är att eventuellt hänföra norra Bohuslän till det inre stödområdet. Själv tycker jag att det vore en rimlig åtgärd. Slutligen undrar jag om inte statsrådet kunde medverka till att Atomenergi säljer den mark som företaget nu har i Sannäs i Tanums kommun? Det är värdefull industrimark som skulle kunna användas till något bättre än att som nu bara ligga till ingen nytta.
Herr talman! Det är inte så att man i Tanums kommun har sådan brist på industrimark att man på en gång, om Atomenergi säljer det lilla område som herr Lindahl i Hamburgsund här talar om, får flera industrier lokaliserade dit. Jag är medveten om situationen i norra Bohuslän, som jag hade tillfälle att besöka förra veckan tillsammans med den särskilda arbetsgrupp som tillsatts med representanter för länsstyrelse, landsting, länsarbetsnämnd och kommuner. Vi är alla medvetna om situationens allvar. Men det är intressant att konstatera, att i dagens läge med de få nyetableringar och den lilla sysselsättningsökning inom den industriella sektorn av vårt näringsliv som vi nu har, så har Tanum redan fått lokaliseringsstöd till ett par företag, som har medfört en sysselsättningsökning på 50-60 personer. Vi har flera ansökningar liggande för det området, och vi kommer att fortsätta att stödja norra Bohuslän med alla de medel vi har till vårt förfogande.
Enligt uppgifter i pressen planerar SJ en flyttning från Vännäs av en arbetsenhet på verkstadssidan. Det gäller presenningsverkstaden. Vännäs har redan tidigare en svag ställning ur sysselsättningsynpunkt, och den minskning av arbetstillfällen som nu hotar upplevs mycket negativt i kommunen. Dessutom måste nedläggningen av verkstaden betyda en försämring i servicen för presenningskunderna.
Herr talman! Jag tycker att vad herr statsrådet nu sade är mycket tillfredsställande. Men vad beträffar Atomenergis mark i Tanum så är den nog inte helt betydelselös. Så länge Atomenergi har kvar den marken kommer det att finnas en viss oro för att man där kommer att uppföra en upparbetningsanläggning för plutonium.
Är statsrådet beredd att medverka till att Vännäs får annan sysselsättning i stället för den som kommunen mist och nu riskerar att mista genom SJ:s inskränkningar i sin verksamhet?
Och det är någonting som gör att det inte är speciellt attraktivt för andra företag att lokalisera sig till området. Dessutom är detta en strategiskt välbelägen mark, som i annat fall skulle vara attraktiv för många industrier.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig om jag är beredd medverka till att Vännäs får annan sysselsättning i stället för den sysselsättning som kommunen mist och nu kan komma att mista genom SJ:s inskränkningar av sin verksamhet. Frågan avser SJ:s presenningsverkstad i Vännäs, som är en av de reparationsplatser där presenningsunderhåll f.n. sker. Innan frågan om reparationsplatsernas framtida antal och lokalisering avgörs av SJ kommer enligt uppgift ytterligare alternativ att undersökas. Syftet är givetvis att nå en så ändamålsenlig lösning som möjligt. T. v. får resultatet av dessa pågående överväganden avvaktas.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, som är mycket tydligt och som ökar min oro. När det för ett par veckor sedan stod klart att den verkstad som finns på detta område i Vännäs hotas av förflyttning och att i första hand sex personer därvid mister sitt arbete blev oron stor. Den tidigare utvecklingen har för Vännäs del inneburit att SJ, som är den största arbetsgivaren, har inskränkt verksamheten. Man har på många områden anledning att fråga på vad sätt SJ driver företaget. Det talas i Vännäs i dag bland personalen om underbemanning och krävande tjänst och att det behövs nyanställningar. Härtill kommer detta vindkast, som det har kallats. Det har nämligen gjorts en utredning, där chefen för driftsverkstaden i Vännäs varit med. I den har det talats om att man skulle utvidga: man skulle ha minst sju man anställda men plats för tio tolv. De tre verkstäderna på detta område skulle ligga i Helsingborg, Göteborg och Vän Det verkar också vettigt om vi kastar en blick på kartan. Vännäs är även en stor knutpunkt för järnvägen och ligger mitt i det väldiga Norrland. Befolkningen i Vännäs har tyckt att detta är en riktig planering. Och så kom plötsligt för någon vecka sedan meddelandet att det kanske inte alls blir så. Det talas om flyttning till Gävle, alltså söderut. Jag måste då ställa frågan: Skall vi då få någonting annat i stället? Jag förstår att kommunikationsministern inte har så lätt att svara på det, eftersom saken ännu inte är helt avgjord. Men det svar jag har fått stärker mig i mina misstankar att det kommer att gå som det har gjort tidigare: Det blir mindre verksamhet på den statliga sidan i Vännäs. Vi har i Vännäs reda på att vägverket funderar på att dra in arbetsområdet i Vännäs och Fredrika. Det betyder också mindre sysselsättning. Allt detta är droppar som faller på samma sten. Det gör att människorna i Vännäs tycker att den politik som förs är mycket märklig. I svaret talas det om rationalisering av underhållet. Låt mig upprepa en fråga som jag ställt i flera frågestunder tidigare under åren: Vad är rationalisering? Skall man inte ha en helhetssyn på effekterna av en sådan här åtgärd? Slutligen sägs det i svaret att man måste försöka finna ändamålsenliga lösningar. Jag kan inte förstå annat än att det med tanke på de många milen osv. är praktiskt att verkstaden ligger just i Vännäs. I varje fall måste man försöka hitta någon annan sysselsättning för Vännäs. På de orter där SJ haft verksamhet av den här omfattningen är SJ faktiskt moraliskt pliktig att erbjuda sysselsättning i fortsättningen också. Jag ber i alla fall att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund har frågat mig om jag anser mycket stor praktik och erfarenhet vara tillräcklig grund för dispens från formella krav i vissa fall vid förande av fartyg. För behörighet att föra fartyg finns bestämmelser i sjöbefälskungörelsen , vari anges krav på teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet från sjötjänstgöring. Kraven är beroende av fartygets typ och storlek och den fart i vilken fartyget används. För den som uppfyller kraven utfärdar sjöfartsverket särskilt behörighetsbevis. Undantag från kraven kan enligt kungörelsen medges av sjöfartsverket. Därvid gäller att den teoretiska utbildningen i viss utsträckning kan ersättas med praktisk tjänstgöring till sjöss. Om dispens skall kunna medges är emellertid beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.

Herr talman! Anledningen till att jag ställt denna fråga är att jag har gjorts uppmärksam på ett fall som inträffat i Bohuslän. Det är fråga om en man som varit sjöman i hela sitt liv. Under kriget var han bl.a. bästeman på sin egen skuta. Han har vidare varit båtförare för lotsarna i Lysekil. De senaste 15 åren har han fört postbåten mellan Stora Kotnö och Lysekil. Nu har sjöfartsverket upptäckt att han saknar formell kompetens, och man har vägrat att ge honom dispens. Det är alldeles oerhört att en myndighet kan uppträda så, framför allt om man ställer det i relation till vad statsrådet säger i slutet av sitt svar att ”den teoretiska utbildningen i viss utsträckning kan ersättas med praktisk tjänstgöring till sjöss”. Här är det ju verkligen fråga om praktisk tjänstgöring till sjöss. Kompetenta nautiker har dessutom i yttrande till sjöfartsverket intygat att de anser honom uppfylla de krav som kan ställas. Det har verket inte tagit hänsyn till. En sådan här stelbent byråkratisk tolkning av reglerna är inte lämplig i något sammanhang. I detta fall går det ut över inte bara den enskilda människan — det drabbar faktiskt i viss mån en hel ö och alla dess invånare. Och till vilken nytta? Jo, för att några paragrafryttare inbillar sig att en man som har gjort en sak i 15 år inte kan göra den i framtiden på grund av att han saknar ett papper. Det är ju i praktiken det enda det är fråga om. Att han har den praktiska kompetensen har ingen satt i fråga. Herr talman! Jag förutsätter alltså att statsrådet kommer att med välvilja behandla den dispensansökan som finns i ärendet.

Herr talman! Vi skall inte, som herr Lindahl i Hamburgsund känner väl till, diskutera enskilda ärenden i riksdagen. Låt mig emellertid efter herr Lindahls replik säga att han gör det litet för lätt för sig när han argumenterar utifrån det aktuella fallet. Det fall som herr Lindahl tar upp i sin fråga har avgjorts av sjöfartsverket. Dispensfrågan är efter besvär f. n. föremål för regeringens prövning. I avvaktan på regeringens beslut är jag förhindrad att uttala mig i sakfrågan.
Herr talman! Jag har inte väntat mig att statsrådet skall uttala sig i besvärsfrågan i dag. Men jag vill än en gång påpeka att jag tycker det är orimligt och häpnadsväckande att sjöfartsverket i ett sådant här fall inte har kunnat se till den praktiska verkligheten. Jag hoppas därför att statsrådet kommer att visa en betydligt mänskligare inställning.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig om jag vill medverka till att pendeltågsstationerna i Storstockholm görs bättre anpassade för äldre, handikappade och personer med små barn. Frågor som hänger samman med de handikappades behov av särskilda åtgärder och arrangemang inom kommunikationsväsendet behandlas fortlöpande av de statliga trafikverken. Inom vissa verk arbetar särskilda samarbetsgrupper med dessa frågor. I grupperna ingår företrädare för handikapprörelsen. Under senare år har särskilda bestämmelser införts och åtgärder vidtagits som har medfört och kommer att medföra förbättringar i vad gäller kommunikationsväsendets anpassning till de handikappades speciella krav. För att överväga de ytterligare möjligheter som finns att underlätta resandet för de handikappade tillkallade jag år 1973 särskilda sakkunniga. Dessa avlämnade i höstas sitt betänkande - Handikappanpassad kollektivtrafik. Den av herr Romanus aktualiserade frågan har behandlats av utredningen. Utredningen har därvid, i ett ramprogram för anpassning av kommunikationsväsendet till de handikappades speciella krav, bl.a. föreslagit åtgärder för handikappanpassning av terminalerna. Efter remissbehandling är betänkandet f.n. föremål för beredning.
Herr talman! För över fem år sedan gjorde kommunikationsminister Norling ett uppmärksammat uttalande, nämligen att det var under all kritik att man inte hade ordnat med rulltrappor till hjälp för gamla och = Nr 85 rörelsehindrade vid pendeltågsstationerna i Storstockholm. Detta utta Torsdagen den lande väckte stora förhoppningar, eftersom SJ hade varit det största hind 18 mars 1976 ret för att få till stånd sådana här anordningar. rss van Därför ställde jag en fråga till kommunikationsministern i andra kam — Om anpassning till maren, och fick också ett positivt svar. Herr Norling ansåg att KSL, handikappade som då var Storstockholms företrädare, och SJ snabbt borde ta kontakt = m.fl. av pendelmed varandra för att lösa frågan. Detta uttalande uppfattades givetvis = tågsstationerna i som en uppmaning till SJ att visa en mer resonabel inställning än tidigare. — Storstockholmsom Nu, fem år senare, måste man konstatera att en sådan inställning inte rådet har visats. Den station som då var upphovet till herr Norlings och min diskussion, nämligen Rotebro där vi båda bodde vid det tillfället, visar samma handikappfientliga, barnvagnsfientliga och åldringsfientliga uppsyn i dag som den gjorde då. I det uttag där det borde finnas en rulltrappa sitter fortfarande en trätrappa. För att ta ytterligare bara ett exempel kan jag nämna att Skogås station, där det bor omkring 10 000 människor och där det finns ett pensionärshotell bara några meter från stationen, är nästan lika dåligt utrustad med anordningar som kan hjälpa handikappade, resande med barnvagnar och gamla. Var och en kan notera att tunnelbanestationerna i Storstockholm, som landstinget ensamt har ansvaret för, byggs handikappvänliga, och där sker också en fortlöpande upprustning av gamla stationer. Men när statens järnvägar är inblandade blir allt så mycket svårare. Där händer f. n. ingenting med de gamla stationerna. Herr Norling skulle säkerligen än i dag beskriva situationen som ”under all kritik”. I de kommuner som är berörda och i landstinget upplever man statens järnvägar som besvärliga och ovilliga att medverka till förbättringar. Samtidigt som jag tackar för kommunikationsministerns svar, som speciellt tar sikte på handikappfrågan, vill jag ställa två kompletterande frågor: 1. Det finns ett av landstinget uppgjort program för förbättring av pendeltågsstationerna. Anser kommunikationsministern att oenigheten i vissa stora frågor, t.ex. när det gäller Flemingsbergstationen, skall få stå i vägen för lösningen av de mindre omfattande men viktiga frågorna om upprustning av stationerna? 2. Om landstinget erbjuder sig att betala investeringarna för sådana här upprustningar kontant, anser då kommunikationsministern att de bör komma till stånd därest inga tekniska hinder föreligger?
Herr talman! Jag har ingen anledning att ta tillbaka ett enda ord av det jag sade för fem år sedan till herr Romanus. I alla de fall där det är tekniskt och på annat sätt möjligt att genomföra förbättringar för de handikappade skall detta självfallet ske. Nu begränsar herr Romanus diskussionen till det område som vi själva befinner oss i, Storstockholmsområdet. Det är väl riktigt att problemet 19 mängdmässigt här är större än på andra håll, även om dessa problem finns runt om i landet. Det viktiga när det gäller Storstockholms Lokaltrafik är att frågor av den här arten liksom alla andra frågor som har med trafiken att göra skall behandlas i samråd mellan statens järnvägar och SL. Jag vet inte vilken grund herr Romanus har för sin något ensidiga kritik av statens järnvägar. Jag känner inte till i vilken mån SL har tagit initiativ till förhandlingar med statens järnvägar för att man i samråd skall försöka lösa åtminstone en del av dessa frågor. Det är mig obekant, och jag skall därför inte heller säga att någon skuld skall läggas på SL. Men det vore intressant för oss båda att få veta om sådana kontakter i olika sammanhang har tagits av SL. Jag har emellertid en bestämd känsla av att det här i många fall gäller tekniskt svåra lösningar, och naturligtvis finns även kostnadsaspekten med. När det gäller den första av herr Romanus frågor till mig vill jag säga att jag utgår från att landstinget vid förhandlingar med SJ presenterar sitt program för förbättringar av pendeltågsstationerna. Om det inte redan skett, bör man naturligtvis göra detta. På den andra frågan bör svaret rimligtvis vara ja.
Herr talman! Jag ber verkligen att få tacka kommunikationsministern för det sista beskedet. Det är, som herr Norling säger, två parter som skall förhandla. Att jag tar upp frågan här beror på att statens järnvägar — alltså hela svenska folkets järnvägar, som vi brukar säga — spelar en så viktig roll för de lokala transporterna i detta område, bl.a. när det gäller just pendeltågsstationerna. Man kan konstatera att vid de stationer som landstinget ensamt har ansvaret för — tunnelbanan — är behovet av anordningar för handikappade m.fl. tillgodosett på ett mycket bättre sätt än där SJ är inblandat. Jag skall självfallet på olika sätt försöka påverka SL:s förhandlare, men i det här sammanhanget var det oerhört viktigt att få detta uttalande från kommunikationsministern, som statens järnvägar rimligen bör rätta sig efter. I den mån landstinget erbjuder sig att kontant betala anläggningar som gör stationerna bättre anpassade för barnfamiljer, gamla och handikappade, och det inte finns tekniska hinder i vägen, skall de anordningarna komma till stånd. Jag ber än en gång att få tacka för det klara beskedet.

266, och anförde: öres NN Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag är beredd medverka — Om placeringen av fikolyckor förhindras genom att tavlorna placeras så att de inte skymmer = vägkorsningar skall anbringas så att de är väl synliga.

Avsikten med skrivelsen var även att initiera vägförvaltningarna till en översyn av befintliga väg märkens placering. Någon hela landet omfattande inventering av vägmärken torde inte vara möjlig. Kontroll av att utfärdade anvisningar följs sker emellertid fortlöpande på olika sätt. Dels förekommer särskilda inspektionsresor ar, dels uppmärksammas dessa frågor i samband med tjänsteresor av annat slag. Vidare anordnar trafiksäkerhetsverket och vägverket årligen vare i kommuner och på vägförvaltningar. Vid dessa konferenser lämnas mera övergripande information och diskuteras aktuella problem i bl.a. frågor om utmärkning, varvid självfallet även placeringen av vägmärken tas upp.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för att jag har fått min fråga besvarad. Jag har vid resor i skilda delar av vårt land uppmärksammat att i en del vägkorsningar har vissa orienteringstavlor, men även vägskyltar, inte varit riktigt bra placerade. De har skymt sikten något när man kommit från en mindre väg upp på en större. Inom mitt eget län har under det senaste året inträffat två mycket tragiska olyckor, med dödlig utgång, i sådana korsningar. Ett par veckor innan den senaste olyckan inträffade färdades jag och min hustru med bil från den mindre vägen upp på den större, där den nämnda olyckan inträffade och då sade min hustru: Kör fram litet längre för orienteringstavlan skymmer faktiskt sikten! Jag vill inte påstå att placeringen av den här orienteringstavlan var direkt orsak till den tragiska händelsen, men den kan i varje fall ha bidragit till den. 21 Kommunikationsministern säger i svaret att det 1973 har utgått en skrivelse där trafiksäkerhetsverket påpekat nödvändigheten av att vägmärkena inte placeras på ett sådant sätt att de skymmer sikten. Avsikten med skrivelsen var att även initiera vägförvaltningarna till översyn av befintliga vägmärkens placering. Det är ju bra att en sådan skrivelse gått ut, men kommunikationsministern säger också att någon hela landet omfattande inventering av vägmärken inte torde vara möjlig. Kontroll av att utfärdade anvisningar följs sker emellertid fortlöpande på olika sätt. Jag har naturligtvis aldrig menat att det nu skulle bli en brandkårsutryckning över hela landet på en gång, och jag får väl nöja mig med att det sker en fortlöpande kontroll av att utfärdade anvisningar följs. Men trafiksäkerhet är så viktig, herr kommunikationsminister, att jag vill fråga: Skulle det vara ur vägen att en ny skrivelse gick ut och att man påpekade riskerna? Det är inte bara jag som har uppmärksammat felaktiga placeringar — jag har också hört yrkeschaufförer säga att vissa vägskyltar och orienteringstavlor inte är tillfredsställande placerade.
Herr talman! Jag vill gärna som ett tillägg till vad jag sade i mitt svar framhålla att det finns ett mycket stort antal vägmärken. Hur de placeras i de enskilda fallen är ju beroende av en rad omständigheter. Som jag sade i interpellationssvaret finns det ett krav att de skall placeras så att trafikanterna lätt upptäcker dem, men det är självklart att detta aldrig får leda till en trafikfarlig placering. Någon centralt styrd inventering kan, som jag redan sagt, inte komma i fråga bl.a. av rent praktiska skäl. Men det är viktigt att komma ihåg att det redan finns en fortlöpande kontroll. Jag vill påminna om att trafiksäkerhetsverkets regionalt placerade trafikingenjörer bl.a. har till uppgift att för väghållarna påpeka brister just beträffande vägmärkens placering. En inte obetydlig kontroll sker också genom polisens och allmänhetens medverkan, då brister i utmärkningen ofta påtalas vid kontakter med vägverkets regionala och lokala enheter. Trots alla kontroller kan det naturligtvis fortfarande på sina håll finnas vissa kvarstående brister i utmärkningen. De problemen finns med i bilden i det fortlöpande trafiksäkerhetsarbete som bedrivs och om vilket jag inte har någon annan mening än herr Fågelsbo.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig om jag avser föreslå att rabattering för pollettering av resgods skall medges för pensionärer. Rabatteringen på SJ till förmån för pensionärer har av naturliga skäl inriktats på färdbiljetterna, som normalt representerar den helt dominerande kostnadsposten i samband med resor. Någon särskild rabattering i fråga om tilläggsavgifter för resgods har inte varit aktuell. Jag finner inte heller några vägande skäl för en sådan rabattering, eftersom den ekonomiska förmånsbehandling man vill ge pensionärerna på ett enkelt sätt kan knytas till färdbiljetterna.
Herr talman! Vi håller på att tröska SJ här i dag, och jag räknar inte med att få mycket vete i säckarna, men jag anser det absolut nödvändigt att titta litet på SJ:s sätt att föra sin politik. Det är oroliga trafikanter som initierat min fråga. De talade om hur dyrt det är att pollettera och nämnde att på vissa orter är 50 ", av resenärerna pensionärer. De får visserligen nedsatta biljettpriser men så tillkommer dessa avskräckande höjningar när det gäller godset. Ofta orkar inte dessa äldre människor bära eller släpa på tunga väskor. Genom upplysningstjänsten fick jag reda på att det den 1 februari skett en höjning av priset för pollettering av resgods. Jag fick reda på de nya priserna från den 1 februari 1976 som jag tycker är för höga, om man tänker på hur de slår för dem som reser t.ex. 12-15 mil och hälsar på bekanta eller släktingar. Särskilt svårt är det för pensionärer. Den informationschef som svarade upplysningstjänsten hade inte talat om att SJ planerade en ny höjning den 1 juni. Det hade jag emellertid hört i telefon, men jag hade då sagt: Du har fått ont i huvudet, karl, inte kan SJ höja igen. Två dagar efter min fråga stod det i pressen: ”Nya taxor för resgods på järnvägar.” Det är inte nog med att SJ höjde den 1 februari. Man skall också höja den 1 juni och då höjer man med 233 ".. Dessutom vill man helst helt ha bort resväskorna. Denna höjning kommer att slå ganska hårt, särskilt mot pensionärerna. Herr Norling framhåller i sitt svar att färdbiljetten är den dominerande kostnadsposten i samband med resor. Detta är inte alltid sant längre, herr kommunikationsminister. I många fall kommer polletteringskostnaden att dra upp det totala priset så mycket att fråga är om inte SJ mister fler resenärer än man tror. Jag delar inte alltid Svenska Dagbladets uppfattning men skall be att få avsluta mitt inlägg med att citera vad denna tidning skriver om ”reformen” av taxesystemet: ”Men SJ är nu en gång för alla SJ. Helt följdriktigt upplyses man om att även denna höjning är otillräcklig; egentligen skulle SJ behöva höja med ytterligare 25 "v. SJ kan dock lugnt se framtiden an. Redan med den nu föreslagna höjningen kommer man snart nog att nå målet: att få lägga ned den - för SJ — så besvärliga resgodspolletteringen. Sedan är det bara passagerarna kvar att ta itu med.” Tack för svaret!
Herr talman! Jag skall inte säga mycket mer utöver mitt svar. Jag upprepar emellertid att om vi skall hjälpa pensionärerna — och det skall vi göra i många sammanhang, även när de skall ut och resa — är det enklast och riktigast att anpassa färdbiljettens pris. Det måste från alla synpunkter vara det enklaste och effektivaste att lägga rabatteringen där. Herr Nilsson i Agnäs talade om den nya höjningen. Det är riktigt att man gör en justering av priserna vid halvårsskiftet. Höjningen har emellertid inte bara negativa effekter. Eftersom det är ett sätt att göra om systemet för pollettering, finns där också positiva effekter. Man skall inte glömma att resenärerna även fortsättningsvis kan ta med sig handbagaget till kupén. Någon förändring härav inträder av naturliga skäl inte. Det är alltså inte, som man kan tro av vad herr Nilsson i Agnäs säger, en höjning som drabbar alla pensionärer som är ute och reser.
Herr talman! Jag är överens med kommunikationsministern om att det naturligtvis är beträffande färdbiljettens pris som man i första hand bör göra en justering. I taxorna kan vi se vad en biljett kostar för en sträcka på 200 km. Får pensionären 50 ". i rabatt på detta pris är det bra. Det belopp man då får betala för färdbiljetten blir jämförelsevis inte så stort i förhållande till vad han måste betala i polletteringskostnad. Jag skulle tro att det i många fall blir besvärligt för honom att resa. En hel del människor orkar inte heller med att ta handbagaget till kupén om det gäller större väskor. Jag vidhåller min uppfattning att höjningen av polletteringskostnaden försämrar servicen och är någonting mycket negativt för resenärerna. Höjningen måste slå särskilt hårt på pensionärerna.